Fru talman! Nej, det går inte - det är inte heller därför som jag har framställt interpellationen. Jag tycker ändå att socialministern rörde vid en viktig fråga i den näst sista kommentaren: numera kan så många svårt sjuka människor vårdas polikliniskt i hemmet. Där ser vi hur förändringen går. Det låter som att bara man hamnar på sjukhuset skall man ha 15 specialister runt omkring sig. Det finns en mellanväg. Den som är svårt sjuk och kan vårdas hemma kanske klarar sig på sjukhuset även om det bara finns tre specialister där. Jag vill också ställa den raka frågan till Margot Wallström: Är Margot Wallström beredd att ta tag i den gamla sjukhusstrukturen och den nivån, med primärvård, landstingssjukvård och länssjukhus? Jag håller helt med Leif Carlson om att länssjukhusen verkligen är en form av maktkamp mellan universitetssjukhusen. Många universitetssjukhus har nu svårt att klara av de sällsynta sjukdomarna, därför att de får inte heller underlag. Det är ett jättebekymmer för den kvaliteten. Jag vill fråga: Är Margot Wallström beredd att ta tag i detta så att det skrotas? Sedan måste Margot Wallström berätta för mig om storleken är en avgörande faktor för ett sjukhus. Behöver det vara sämre därför att det är mindre, eller kan det vara god kvalitet ändå? Min sista fråga handlar om vårdplatser. Jag tillhör dem som är så gammalmodiga att jag tror att vi har lagt ned för många vårdplatser. Jag gör det med utgångspunkt inte minst i vårdköerna. Jag vet att vårdplatstillgången är dålig och att många får vänta i köer.

Fru talman! Jag vill tacka Margot Wallström för det positiva och bra svaret. När jag framställde interpellationen hade inte propositionen om de nationella målen kommit. Jag är oerhört glad för att jag där har hittat idéer som vi har talat om här under våra frågedebatter. Det är oerhört bra att man kan känna samstämmighet och att de här debatterna har något att ge. Det är viktigt att påpeka att det fungerar bra på många ställen. Jag har ganska nyligen varit på Nytorpshemmet i Sollentuna - ett härligt, positivt boende för äldre, där man känner att hela atmosfären är präglad av omtanke. Men när man kommer till andra ställen är det inte riktigt på samma sätt. Det är därför som det är så viktigt ha riktigt tydliga och bra inriktningar i all äldrepolitik. Jag vill ta upp en fråga som gäller väntetider inom särskilda boenden. Det finns en tendens att människor får vänta för att komma till särskilt boende men hela tiden får konkurrera med andra. Om man är svårare sjuk än andra får man en plats när en plats blir ledig. Detta känns litet svårt och tung, därför att den enskilda människan kan ju inte rå för om det är fler som är sjukare än vederbörande. Därför vill jag fråga, när det gäller olika vårdplatser och geriatriska vårdplatser generellt, om vi inte måste bygga upp något slags geriatriska vårdplatser som är flexibla. Förr var det ofta så inom sjukvården att man hade rum där det låg fyra, sex patienter. Det fanns en viss flexibilitet. Jag tror nämligen att det kan vara bättre för en svårt sjuk människa att få ligga på en s.k. överbeläggningsplats än att ligga ensam hemma med svårigheter att få särskilt mycket hjälp. Det är svårt att veta hur många som finns i kön, eftersom man gör den här typen av bedömning. Har socialministern tänkt på behovet av flexibilitet i systemet? Väldigt många människor bor hemma. En influensaepidemi kan göra att det inte går. Då måste det finnas tillgång till vårdplatser. Ofta är det en anhörig som är garanten för att man skall kunna vara hemma, och vederbörande kanske också blir sjuk under den influensaepidemi som uppträder. Det borde finnas någon sorts gummiband, en flexibilitet där man planerar för boende hemma men med möjlighet till vårdplats vid behov. Jag vill också ställa en annan fråga som gäller hjälpmedel. Den sortens inriktning som vi har nu, att alla skall få bo kvar så länge som möjligt, kräver att de hjälpmedel som finns också kommer patienten till godo. Jag vet att det handlar om kostnader, utbildning och annat. Men hjälpmedlen är ännu viktigare nu med denna inriktning än de var när människor bodde på ett stort sjukhem där det gick att låna hjälpmedel. Jag vill fråga vad Margot Wallström har för tankar kring detta med hjälpmedel, som ju är förutsättningen för att man skall kunna bo hemma. Det handlar inte specifikt om hissar, vilket många tror, utan det handlar om så mycket mer, t.ex. om bostadens utformning, om tillgång till griptång eller annat. Det gäller att hitta någon form av utbildning, så att människor verkligen får del av hjälpmedlen.

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man just ger riktlinjer, att man ger konkreta ambitioner till kommuner och landsting. Det handlar naturligtvis om de pengar som har avsatts, och mer behövs kanske. Men jag vill också här titta tillbaka på min förra interpellation om vårdplatser och vårdköer. Jag tror att väldigt många äldre människor, om de slipper stå för länge i en vårdkö för att t.ex. operera höftleder, har lättare att klara sig hemma. De kan klara sig längre om de slipper stå länge i en kö. Samtidigt vet vi att också de äldre människor som behöver en starroperation har lättare att klara sig hemma om de snabbt får hjälp så att man kan rädda så mycket som möjligt av deras syn. Därför tycker jag att vårdköer också har en relevans i hela den här biten. Vi skall vara väldigt glada för att människor lever längre. Det är det vi vill när vi planerar en god vård och omsorg. I Sverige har vi ju väldigt många "äldre äldre". Vi vet att det också är den gruppen som tar det mesta av sjukvårdens resurser. Därför vill jag slå ett extra slag även här när det gäller vårdköerna. Jag tror att det betyder så mycket för de här människorna. Först och främst betyder det mycket för människorna personligen. Men det gör det även för kommuner och landsting på sikt. Sedan vill jag ta upp en annan fråga. Det gäller ideella insatser. Det gäller anhörigföreningar. Jag tycker också att det bra att det är så bra upptaget i propositionen. Men jag vill ändå fråga när det gäller det sätt som vi skall kunna använda de ideella insatserna på. Vad tycker Margot Wallström om att man t.ex. använder rent ideella insatser där människor kanske kommer in med terapiverksamhet och sådant i verksamheten? Jag tror nämligen att det är nödvändigt i framtiden. Det är bra om det finns sådana här grupper som tar ett reellt ansvar. Man skulle kanske kunna tänka sig att utveckla projekt för sådana som är arbetslösa, så att de finge gå in och arbeta här. Sedan vill jag ta upp en annan fråga. Det är ju väldigt många äldre i dag som inte får så mycket hjälp - det man kallar boendehjälp - med städning, putsning av fönster, bakning av bullar osv. Man har helt enkelt så mycket vårdinsatser i kommunen att man inte har ansett sig kunna ge denna hjälp. Då har vi kristdemokrater förslagit att man skall flytta över litet pengar när det gäller tjänstesektorn. Jag undrar om socialministern tycker att det är ett bra förslag. Som jag ser det nu är det väldigt många äldre som bara kan be om hjälp svart. Har man barn eller väninnor är det ju en sak. Men de som är helt ensamma har ju oftast ingenstans att vända sig. Skulle man inte kunna få något projekt på det här området så att man kan subventionera litet samtidigt som den äldre betalar litet? Då skulle man få den här viktiga insatsen gjord. Jag kan ju bara se på t.ex. min mamma. Hon behöver ingen hemtjänst än, men hon har varit pedant i hela sitt liv. Hon skulle säkert fara fruktansvärt illa om inte fönstren skulle bli putsade. Det är min nästa fråga. Eller har socialministern något annat förslag för de människor som behöver hjälp med det här som de tycker är jätteviktigt?

Fru talman! Det här är jättespännande. Nu är det ju så att den modell som vi har skissat på inte kostar samhället några pengar. Det är mer eller mindre en överflyttning av pengar. Jag ser fram emot att vi skall fortsätta att utveckla en så god vård av de äldre som möjligt. Jag tror att man i varenda kommun behöver analysera behov och kommande behov. Man behöver se till att det finns en flexibilitet för alla äldre. Jag tror att det är väldigt viktigt för framtiden. Vi har ett betänkande som nyss har varit ute på remiss, Patienten har rätt. Jag tycker att det är väldigt mycket av den inställningen som vi måste forma morgondagens sjukvård efter. Väldigt många äldre i dag är ju ändå tacksamma för den vård de får. Det blir kanske annorlunda när Margot Wallström och jag skall börja kräva våra rättigheter när vi behöver vården. Vi har varit vana vid att besluta på ett helt annat sätt. Jag tror alltså att flexibilitet, olika entreprenörskap och en patientinriktad äldrevård både när det gäller boende och när det gäller vård är framtidens melodi. Det ser jag fram emot att få vara med om att utforma.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Vi kan vara helt eniga när det gäller frågan om en solidarisk finansiering och att det skall ges god vård åt alla utifrån den principen. Jag delar statsrådets uppfattning på den punkten. Det är bra att vi kan vara överens när det gäller detta. Att vi sedan har litet olika modeller för hur den finansieringen skall gå till är en annan sak. Den solidariska finansieringen är angelägen, och riksdagen är i stort sett enig om detta. Det är också intressant att socialministern nu så klart markerar behovet av mångfald. Är socialministern beredd att undanröja alla hinder för denna mångfald på området vård och omsorg? Ta bara fri etableringsrätt för läkare som exempel. Ta möjligheten att överlåta privatpraktik från en läkare som pensioneras osv. Det finns en rad exempel där landstingen bromsar alternativen. Nu har vi statsrådsord på att alternativen är bra. Nu väntar vi på nästa besked att lagarna ändras så att friheten inte ligger hos landstingen att bestämma över denna valfrihet. En annan fråga som jag tycker är angelägen i det här sammanhanget gäller socialtjänstlagen. På den punkten har vi från moderat sida krävt att valfriheten för äldre bl.a. skall skrivas in i socialtjänstlagen så att man får en faktisk rätt att välja i dessa sammanhang. Jag vill fråga om ministern också har intresse av en sådan förstärkning av de enskildas rätt när det gäller valfrihet. Det är väldigt mycket på gång, får vi besked om i interpellationssvaret. Men jag saknar mycket av handling. Vi har från moderat sida från det att ädelreformen infördes fram till nu ställt krav när det gäller färdigbehandlade patienter, förbättrade förhållanden för människor i livets slutskede, bättre läkarkompetens i äldrevården osv. Vi har varnat för den utveckling som har blivit. Det är nu bra att ministern säger att hon har samma uppfattning som vi på dessa områden. Vi hoppas att det skall gå snabbt att ändra. Om vi ser på resursfrågan disponerar kommunsektorn i dag 440 miljarder kronor. Den gör det utifrån världens högsta skattetryck och världens största offentliga sektor. Det är då ganska märkligt att vi skall ha de brister i vård och omsorg som vi har och att vi får dagliga rapporter om brister. Jag vill peka på tre områden som jag anser vara viktiga. För det första måste vi se till att vi prioriterar bättre inom den offentliga sektorn totalt sett så att de områden som är angelägna får de resurser som de behöver. Vi måste för det andra ändra på organisationen så att vi får en organisation som fungerar bättre, inte minst när det gäller dessa frågor. Här vill jag fråga en sak till. Skulle statsrådet vara beredd att t.ex. se till att landstingens uppgift enbart blir sjukvård så att landstingen inte skall splittras på en mängd nya och andra uppgifter? Den tredje punkten jag vill peka på är bristen på valfrihet. Patienterna måste få alternativ. Vi måste se till att valfriheten ökar. Därmed ökar också tryggheten för patienterna i olika sammanhang. Det gäller såväl landstingen som kommunerna. Jag tror också det är angeläget att staten ser till att få ett bättre ansvar formellt när det gäller dessa viktiga frågor genom lagar, t.ex. hälso och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Ett statsråd skall inte behöva komma till riksdagen och säga: Jag har ingen möjlighet att påverka den här situationen. Det är här vi har det övergripande ansvaret.

Fru talman! Först vill jag fråga statsrådet om hon inte tycker att det är mycket märkligt att Sverige, som har världens högsta skattetryck och världens största offentliga sektor, som jag sade tidigare, har så stora brister i vård och omsorg som redovisas. Det måste vara något fel i organisationen och resursanvändningen. Jag tror att risken för felsatsningar från privat sida är ganska liten. Man satsar inte på privatpraktiserande verksamhet, t.ex. ett sjukhem eller servicehus för äldre, där det inte finns några äldre. Man satsar givetvis där behoven finns. Jag vill ha ytterligare klarlagt hur statsrådet ser på att det är tre instanser som betalar ut pengar till vård och omsorg i olika sammanhang och att det finns tre huvudmän. Statens roll är ganska underordnad. Ta hälso och sjukvårdslagen som exempel: Den är inte en rättighetslag för patienten, utan det är landstingen som bestämmer. Jag vill fråga statsrådet: Är vitsen med demokratiskt styrd vård att landstingen bestämmer? För mig är faktiskt demokratiskt styrd vård att i första hand patienten bestämmer vart han eller hon vill gå och få vård i olika sammanhang. Det är den klara förändringen som jag menar är väldigt viktig. Sedan har vi frågan om en effektiv resursanvändning och landstingens roll. Alla landsting har en rad andra uppgifter utöver sjukvård. Nu är man på väg att skapa länsparlament, vilket skulle innebära en katastrof för sjukvården. Man skulle lägga ytterligare uppgifter på landstingen och splittra resurserna i stället för att säga att landstingens uppgift är sjukvård. Använd pengarna där de bäst behövs, nämligen för att se till att de gamla och sjuka får vård och omsorg! Det är precis samma sak med frågan om s.k. färdigbehandlade patienter och patienter i livets slutskede. Statsrådet och jag har tidigare diskuterat detta i kammaren. Men fortfarande håller man på och skickar döende patienter från landstingen till kommunerna. Nu har saken tagits upp, och det är bra. Men vi måste se till att det fungerar. Vi kan inte bara lämna över ansvaret till landsting och kommuner i detta sammanhang. När det gäller alternativen i vården, vill jag peka på ett utomordentligt positivt exempel. Tillsammans med en riksdagskollega besökte jag Blombacka servicehus i Borås för ett tag sedan. Det är ett servicehus som drivs av Riksbyggen. Det är utomordentligt fint, och personalen är nöjd, liksom de gamla som bodde där. Allt fungerar bra. Detta servicehus drivs en miljon kronor billigare än motsvarande kommunal verksamhet. När jag säger detta kritiserar jag inte kommunal verksamhet. De som arbetar där gör väldigt bra jobb. Men vad exemplet i detta fall visar är att det kan bli bättre om man lägger ansvaret så långt ned i en organisation som möjligt. Då förs en diskussion mellan de boende och dem som arbetar, man löser problem och ser till att utnyttja resurserna på allra bästa sätt. Jag önskar att statsrådet kunde gå in och verkligen analysera detta. Jag tror rent av att vi skulle behöva en prioriteringskommission för offentligt verksamhet. Där skulle man sätta sig ned och se hur vi, i det land som har världens högsta skattetryck och världens största offentliga sektor, skall se till att vi prioriterar våra resurser så att de gamla inte behöver lida och de sjuka inte behöver stå kvar i långa köer. Det är vad det handlar om. Det handlar inte om 4 miljarder kronor hit eller dit det ena året efter det andra - det är också viktigt att slå fast i det här sammanhanget.

Fru talman! Jag värnar också en demokratisk ordning, men inte den demokratiska ordningen att den som kan tala för sig själv måste finna sig i det beslut som politikern fattar, även om vederbörande själv kan fatta beslutet bättre än politikern. Det är det som är vitsen i det här sammanhanget. Vårdgarantin är inget reptrick. När vi tog över regeringsansvaret 1991 var det jättelånga köer. Vårdgarantin infördes. När vi lämnade över till socialdemokraterna 1994 var köerna borta. Nu är de tillbaka igen. Vårdgaranti och vettig användning av resurser är inte något reptrick - det är fakta. När det gäller de gamla är det alldeles klart att en 80-åring skall bli opererad. Den medicinsk-tekniska utvecklingen är ju oerhört positiv. Jag delar helt den uppfattningen - vi har ingen differens i uppfattning på den punkten. Därför är det så viktigt att vi använder resurserna rätt, och det är där jag tycker att regeringen har brustit. Som jag har sagt flera gånger har Sverige världens högsta skattetryck och största offentliga sektor. Jag hänvisar inte till USA. Titta på internationell välfärdsstatistik i Europa! Då ser man att många länder har en välfärd som på många områden är bättre än den svenska. Eller menar socialministern att det lågavlönade sjukvårdsbiträdet eller den lågavlönade sjuksköterskan som redan betalar måndag, tisdag och onsdag i skatt också skall betala halva torsdagen i skatt för att han eller hon skall få en drägligare tillvaro på jobbet? Så kan vi inte hantera våra offentliga resurser. Det första vi nu måste göra är att analysera. Använd offentliga resurser rätt, och prioritera det som vi skall prioritera! Vi måste se till att organisation och annat fungerar på ett riktigt sätt. Vi måste se till att de som har ansvar för verksamheten sysslar med det som de skall göra. Det är prioriteringsdiskussionen som behövs i det här sammanhanget. I annat fall hamnar vi nämligen fel. Jag är helt övertygad om att Margot Wallström och jag har precis samma ambition, nämligen att de gamla och de sjuka skall ha det bra. Men vi har olika syn på vilka modeller vi skall använda för att ge dem denna trygghet och detta goda samhälle.

Fru talman!

De senaste åren har, enligt en beskrivning i Banverkets förslag till stomnätsplan för åren 1998-2007, en rad projekt färdigställts på Värmlandsbanan vilka medfört kortare restider och sänkta underhållskostnader. På Kongsvingerbanen ansvarar den norska motsvarigheten till Banverket, Jernbaneverket, för banan. Kongsvingerbanen medel endast tagits upp för drift och vidmakthållande. Det framgår också av denna plan att trafikmängden på Kongsvingerbanen i förhållande till andra banor i Norge är liten. Den gränsöverskridande tågtrafiken mellan Sverige och Norge på sträckan Storlien-Trondheim begränsar sig i dag till ett fåtal godståg. Till detta bidrar med all säkerhet det faktum att Meråkerbanen på den norska sidan, till skillnad från Mittbanan på den svenska sidan, inte är elektrifierad. Standarden på Banverkets förslag till stomnätsplan föreslås att spårbyte till helsvetsat spår och utbyggnad av fjärrblockering utförs på sträckan under planperioden. Delar av denna upprustning sker med delfinansiering från Europeiska unionen.

När det gäller Ostkustbanan mellan Uppsala och Möjligheten att tidigarelägga dessa projekt måste ställas mot att andra angelägna projekt senareläggs. Regeringen har i den transportpolitiska propositionen, som den 6 mars överlämnades till riksdagen, slagit fast riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken. Bland förslagen kan nämnas förslaget om att en myndighet för rikstrafikfrågor, Rikstrafiken, skall inrättas. Dess huvuduppgift skall vara att i ett kundorienterat helhetsperspektiv verka för att åstadkomma ett samverkande kollektivtrafiksystem. I de fall det inte finns förutsättningar att kommersiellt driva en viss interregional trafik, eller då trafiken inte kan upprätthållas i länstrafikansvarigas regi bör Rikstrafiken kunna upphandla viss regionalpolitiskt motiverad interregional persontrafik. Rikstrafiken bör, under förutsättning att riksdagen så beslutar, få ansvar för den upphandling som är aktuell efter år 2000. I den regionalpolitiska propositionen, som regeringen överlämnade till riksdagen den 9 mars, framgår det att regeringen anser att det ur regionalpolitisk synvinkel är av stor vikt med en väl fungerande interregional persontrafik på järnväg mellan Stockholm och Östersund. Inriktningen bör vara att snabbtågstrafik skall starta senast år 2002. Regeringen föreslår därför att Rikstrafiken bör verka för att den interregionala persontrafiken på denna sträcka fortlöpande utvecklas och förbättras. Riksdagen har ännu inte tagit ställning till vare sig den transportpolitiska propositionen eller den regionalpolitiska propositionen. Med anledning av detta kan jag inte föregripa den framtida utvecklingen av persontågstrafiken mellan Gävle och Östersund.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Dock skulle jag gärna se att kommunikationsministern litet grand ytterligare utvecklade svaret på mina frågor, eftersom hennes svar mer var ett konstaterande av hur det står till än att det var ett uttalande om viljeinriktning. Väl fungerande kommunikationer är något oerhört viktigt. Det är t.o.m. avgörande för om vi framgångsrikt skall kunna utveckla hela Sverige och i fortsättningen få hela Sverige att leva. Jag representerar Gävleborgs län och är naturligtvis mest intresserad av att också det länet får rättvisa villkor jämfört med andra län. För både Gävleborg och Jämtland är det avgörande för en positiv utveckling att det finns goda transportmöjligheter vad gäller både gods och persontransporter. Eftersom en stor del av Sverige berörs tycker jag att det, såväl av miljöskäl som av regionala och internordiska skäl, är av nationellt intresse att Atlantbanan kan prioriteras. Kommunerna längs Norra stambanan, länsstyrelserna och näringslivet betonar väldigt ofta hur angelägna de här satsningarna på snabbtåg är. Jag antar att också kommunikationsministern får brev då och då. Senast för några veckor sedan fick vi ju ett brev från en av de aktuella kommunerna - vi har tidigare fått brev från både Ljusdal och Bollnäs, och nu fick vi från Ovanåkers kommun. I brevet understryker man vikten av att upprustningen fullföljs men också betydelsen av att det blir trafik på banan och att tågen stannar på de stationer som passeras. Vi har ju litet dåliga erfarenheter från den gångna vintern av SJ:s sätt att hantera de här frågorna. Man berättade då plötsligt att nattågen skall rulla men att de inte skall stanna i Bollnäs och Ljusdal. Sedan kunde man ändra på detta väldigt snabbt när ett kommunalråd i Hälsingland skrek till och träffade den avgående SJ-chefen. Om ett kommunalråd har ett sådant stort inflytande utgår jag från att ett statsråd har avsevärt mer inflytande på de här viktiga frågorna. Jag frågade i min interpellation om det förs några resonemang med företrädare för den norska regeringen för att påskynda snabbtågsanpassningen av den återstående delen av sträckan Stockholm-Oslo och Östersund-Trondheim för att visionen om en snabbtågstriangel skall kunna förverkligas. Skalar man bort en del av svaret landar det på att det redan i dag förs en diskussion mellan Kommunikationsdepartementet och det norska Samferdseldepartementet om infrastruktur och trafikfrågor på ömse sidor om gränsen. Då skulle jag gärna vilja veta: Vad avhandlas i sak i de diskussionerna? Har man kommit någon vart? Hur ser det ut? Finns visionen om en snabbtågstriangel kvar, eller var det bara ett luftslott, något som ventilerades för en tid? När det sedan gäller min andra fråga om dubbelspåret Älvkarleö-Bomansberget säger kommunikationsministern att möjligheten att tidigarelägga dessa projekt måste ställas mot andra angelägna projekt. Vad betyder det konkret? Betyder det att regeringen har någon ambition att ordentligt påskynda detta, eftersom det gäller den trånga sektorn som berör både Ostkustbanan och Stambanan? Projektet är ju oerhört viktigt från den synpunkten. Erfarenheterna från Citytunneln i Malmö och Södra länken i Stockholm visar att det faktiskt går att åstadkomma ganska mycket om viljan finns hos regeringen. Stambanan eller inte. Jag vill gärna att kommunikationsministern utvecklar detta. Är regeringens klara ambition att det faktiskt skall gå snabbtåg på Stambanan och att de skall stanna på de stationer som passeras?
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. Ambitionen att det skall gå snabbtåg är alldeles klar, och den är också redovisad i den regionalpolitiska propositionen. Det är därför vi säger att det är Rikstrafiken som skall ansvara för den här samordningen. Uppdraget till SJ, att man skall köra på kommersiellt riktiga sträckor, ligger kvar, men när det inte räcker till skall vi ha en upphandlad trafik. Det är därför vi pekar ut att det är ett uppdrag för Rikstrafiken att se till att det blir trafik. Det dyraste vi kan göra är ju att bygga järnvägar som det inte går någon trafik på. Det är väldigt dyrt. Det är alltså självklart att det skall gå tåg när den här upprustningen är klar. Sven Bergström frågar om det finns någon ambition att genomföra en tidigareläggning. Jag förde den diskussionen så sent som i fredags med företrädare för regionen, som var på en uppvaktning hos mig. De hade naturligtvis samma inriktning och önskemål som Sven Bergström. Det var folk från både Uppsalaregionen och Gävleregionen. De ville gärna att deras upplägg med regionaltrafik skall kunna komma i gång så tidigt som möjligt, eftersom de då också behöver köpa tåg och det är en komplicerad materia. Vi diskuterade detta, men i dag kan jag inte tala om hur det skulle kunna gå till - jag är hemskt ledsen över att behöva göra Sven Bergström litet besviken. En sak är ändå alldeles klar, nämligen att vi ser mycket allvarligt på det här. Det framförde jag också till de andra företrädarna för regionen. Skall man göra något måste man göra det inom de ramar som finns, och då blir andra projekt naturligtvis senarelagda. Det är ju inte så att vi har några utökade ramar. Vi arbetar nu med precis de här avvägningarna inför det att vi skall fastställa stomnätsplanen. Den sista frågan, slutligen: Lever visionen om Atlantbanan? Om Atlantbanevisionen skall leva är oerhört mycket beroende av hur man agerar på den norska sidan. Vi har en lång rad frågor som hänger ihop med järnvägstrafiken över kölen, alltifrån de södra delarna, Nordlänken och den del som berör Västkusten, och ända upp till Narvik. De kontakter som vi har mellan departementen är i och för sig mycket positiva, men de har hittills inte resulterat i att den norska regeringen har gått till Stortinget med några andra förslag eller med några förändringar i sina planeringar. Jag skall träffa min norska kollega i slutet på den här månaden, och jag kommer då återigen att ta upp de här frågorna. Det är som sagt en lång rad järnvägsfrågor som vi hela tiden resonerar med norrmännen om.

Fru talman! Det var en antydan till besked på några punkter, men det var mycket ord och inte så mycket substans. Ja, det skall gå snabbtåg, säger kommunikationsministern, och de skall köra på kommersiellt gångbara sträckor. Men vad jag och alla i Gävleborg och södra Norrlands inland är intresserade av är om det skall gå snabbtåg på Stambanan, eller om vi skall tillåta att SJ väljer att bara köra längs Ostkusten. Och om det nu skall gå snabbtåg på Stambanan, skall de då också stanna på de här stationerna, de här, som vi tycker, stora orterna, dvs. i Ljusdal och Bollnäs och inte bara i Gävle och Östersund? Jag är säker på att kommunikationsministern träffar sina socialdemokratiska kolleger, Pelle Svensson i Säfström i Ovanåker och andra - ni hade ju t.o.m. en uppvaktning i fredags om detta - och känner vilken oro som finns i trakten. Det skapar osäkerhet om näringslivsutveckling, sysselsättning och framtidstro när man inte kan få konkreta besked. SJ har ju väldigt tydligt signalerat att man inte är intresserad av att köra där. Då tycker jag att det är rimligt att landets högsta ansvariga för kommunikationsfrågor, Ines Uusmann, ger ett besked om hur det skall se ut. Hon borde åtminstone ge ett besked om hur hon vill att det skall se ut. Det går inte bara att hänvisa till Rikstrafiken, SJ och kommersiella villkor. Vill kommunikationsministern att det skall gå snabbtåg i inlandet i södra Norrland och att den delen av Sverige också skall kunna leva och utvecklas? Det besked måste vi kunna få utan att kommunikationsministern träder SJ, Rikstrafiken och andra förnär i den här frågan. När det gäller diskussionerna med Norge om visionen om en snabbtågstriangel som berör både Norge och Sverige, dvs. Stockholm-Oslo-Trondheim Östersund osv., skulle jag gärna vilja ha litet mer besked om vad den svenska regeringen vill. Vill man att det här skall bli av? Hur ser i så fall tidsschemat ut? Hur vill man att tidsschemat skall se ut? I det första officiella svaret från kommunikationsministern tycker jag att det hänvisas till att den norska sidan ligger så långt efter och att det inte finns någon riktig vilja på den sidan. Då går det ju naturligtvis att föra diskussioner och testa om man har ett genuint intresse på den norska sidan att upprusta banan. Detta är ju litet grand av den gamla SJ filosofin att finns det ingen trafik och inget passagerarunderlag så rustar man inte banorna. Men kan man få i gång visionen om en snabbtågstriangel blir det naturligtvis ett oerhört lyft för trafikmängden och passagerarmängden. Och då är det kanske meningsfullt att rusta banan och få fart på visionerna. Sedan gäller det snabbtåget genom Uppland. Det berör både regiontrafiken och Ostkustbanan och Stambanan. Även där handlar det om en politisk vilja. Man kunde t.ex. snabba på Citytunneln i Malmö väldigt mycket och satsa oerhört mycket statliga pengar - miljarder. Exemplet Södra länken här i Stockholmsregionen visar ju att om den politiska viljan finns kan man göra oerhört mycket. Regeringen talar ju om att hela Sverige skall leva och att det skall ges rättvisa förutsättningar för utveckling av olika delar av landet. Då måste det ges ett besked också till de delar som finns norr om Stallmästargården att här skall det satsas pengar och här skall det utvecklas så vi får en fullgod infrastruktur även i den delen av landet.
Fru talman! Jag vill tacka Sven Bergström för att vi får möjlighet att fortsätta den intressanta debatten om snabbtågsanpassningen av Norra stambanan som vi hade för elva dagar sedan i kammaren. Det kommer att anordnas en stor hearing i de här frågorna med bl.a. företrädare för SJ uppe i Ljusdal på måndag. Vi får väl se om vi får några besked. Jag upplevde vår diskussion förra fredagen som väldigt positiv. Kommunikationsministern uttryckte stor förståelse för den oro och de frågor som vi uttryckte här från talarstolen. Sven Bergström tar upp frågan om vad som skall hända med eventuell snabbtågskörning på Norra stambanan från Gävle norrut mot Östersund. Där måste jag konstatera att vi trots allt svävar i oklarhet. I den debatten sade kommunikationsministern att det är alldeles tydligt vad regeringen skriver i sin regionalpolitiska proposition, nämligen att det finns konkreta skrivningar vad gäller snabbtågsanpassning och vad gäller Norra stambanan och Mittbanan. Det handlar om möjligheten att förkorta restiden mellan Stockholm och Östersund ned till strax under fyra och en halv timme. Det är vid den tiden som det blir konkurrensmässigt intressant att åka tåg i stället för att flyga. Allt detta är naturligtvis riktigt. Men om det är huvudskälet, är frågeställningen framför allt intressant för Östersund och möjligen också för Sundsvall. Den är definitivt inte intressant för Ljusdal och Bollnäs. Där finns inte alternativet att flyga. Jag konstaterar att kommunikationsministern, precis som i propositionerna, undviker - jag hoppas det inte är avsiktligt - varje geografisk bestämning som antyder att det här snabbtåget som regeringen skall satsa mycket pengar på tar av till vänster när det lämnar bangården i Gävle och inte fortsätter till höger rakt upp mot Sundsvall. Det här är flaggskeppet i den regionalpolitiska propositionen för regeringen och socialdemokraterna hemma i Gävleborgs län inför det här valet. X 2000 går redan i dag från Sundsvall via Detta var väl ändå avsett att se ut som det var någonting nytt. Då vore det intressant om vi kunde få någon form av geografisk beskrivning som visar att regeringen i den regionalpolitiska satsningen, inte i den generella trafikpolitiska satsningen från 1988, avser att tåget av regionalpolitiska skäl skall ta till vänster och fortsätta upp längs Norra stambanan när det lämnar Gävle central.
Fru talman! Jag skall börja med den norska situationen. Vi kan inte bestämma vilka infrastrukturplaner man skall ha i Norge. Lika litet skulle vi tycka om att de kom hit och talade om för oss hur vi skulle prioritera. Men det är inte så att vi har legat lågt eller att vi inte har fört diskussionerna. Under hela den period som jag har haft ansvar för de här frågorna i regeringen har jag haft kontinuerliga kontakter med samtliga de tre samfärdselministrar som har funnits i den norska regeringen och diskuterat de här frågorna. Men till syvende och sist är det ju det norska Stortinget som fattar beslut om det som händer på den norska sidan. Visionen om Atlantbanan bygger naturligtvis på att man skall nå ända ut till Västerhavet. Vi jobbar väldigt påtagligt med att förbättra infrastrukturen på vår sida. Men vi kan ju inte lägga våra pengar på deras sida. Där har vi ju det gemensamma uppdraget att var och en påverkar de kontakter vi har. Jag kan försäkra att jag har lagt ned mycket krut på de här sakerna i mina kontakter med samtliga ministrar. De är nu inne på sin tredje minister under den period som jag har varit kommunikationsminister. Sedan har vi den andra delen om trafiken i Gävleborg. Det ligger naturligtvis väldigt mycket i att vi skall vika av och ha snabbtåg även på Norra stambanan och inte bara upp till Sundsvall och den vägen. Men samtidigt måste man se hela kollektivtrafiken ur ett helhetsperspektiv för att man skall få en effektiv totallösning. Det är inte bara för mig att stå här och bestämma att si och så skall det vara. Det är ett gemensamt ansvar för länstrafikhuvudmännen och Rikstrafiken att se till att det blir en bra lösning. Det beror också på vilka prioriteringar samtliga regionala företrädare gör. Jag kan tycka saker, men till syvende och sist är det här en fråga som vi måste lösa i samförstånd mellan regionens företrädare och Rikstrafiken. Poängen med den nya myndigheten - om riksdagen godkänner det - är att vi skall få en sådan sammanhållen syn på kollektivtrafiken.
Fru talman! Det var kanske något ytterligare, men fortfarande var det litet tunt i sak, tycker jag. Vi kan inte stå här och bestämma, säger kommunikationsministern. Jag begär inte att kommunikationsministern skall stå här och bestämma. Men jag begär att kommunikationsministern har en politisk vilja, för socialdemokraternas del åtminstone. Jag kan för Centerpartiets del klart deklarera att vår avsikt är att det skall gå snabbtåg längs Norra stambanan. De skall stanna i både Ljusdal, Bollnäs, Ånge och alla platser som passeras. De skall inte bara köra förbi värdshus. Det skall inte bara gå snabbtåg på Ostkustbanan. Det beskedet tycker jag också att kommunikationsministern kunde ge. Jag är säker på att socialdemokraterna i Gävleborg skulle uppskatta det mycket om ett sådant konkret besked kom. Det är ändå vi som är politiskt förtroendevalda som skall slå an tonen, som skall ange visioner och tala om hur vi vill ha det. Sedan skall det naturligtvis tillämpas av myndigheter, av SJ och andra. Många är väldigt oroliga när SJ nu byter fot och säger att man inte tycker att det här är så angeläget, att det inte ser så lönsamt ut. Jag hoppas att kommunikationsministern i sitt avslutande inlägg vill deklarera mycket tydligt att även socialdemokraterna och regeringen vill ha det på det här sättet, att man kommer att arbeta för att det går snabbtåg också längs Stambanan och att de stannar vid varje station. När det gäller Norge skulle jag gärna vilja att kommunikationsministern lättade något på förlåten. Hur ser det ut? Hur långt har man kommit i diskussionerna? Det framgick inte av det första svaret. Har man kommit någon vart? Finns visionen kvar? Vad är det för frågor som står på dagordningen när man träffas nästa gång? Det vore intressant för kammaren och åhörarna att få höra litet grand, så att vi inte bara riktar blickarna söderut utan att vi också har intresse för att utveckla samarbetet längs Östersjön och i hela Norden. Jag ser fram emot ett svar på de punkterna.
Fru talman! Jag höll på att säga - och nu säger jag det också - att kommunikationsministern segar sig fram som tågen gör på Norra stambanan. Så ibland stannar det upp och står stilla. Men precis som med tågen får man vara glad över att det i alla fall inte tar några steg tillbaka. Det här var väl ett aningens steg framåt. Vi lämnar frågan om vilka tåg som skall köra. Där kan vi kanske inte komma längre än vad kommunikationsministern har sagt i dag. Då återstår i alla fall den mycket viktiga frågan om den påskyndade snabbtågsanpassningen - det handlar inte om tågen utan om banan - som regeringen aviserade i den regionalpolitiska propositionen. Avser den otvetydigt sträckan till vänster, norr om Gävle?
Fru talman! Låt mig igen börja med visionen och den del som hänger ihop med våra diskussioner med Norge. Om jag skall vara riktigt ärlig tror inte jag att det någonsin har funnits någon nationell Atlantbanevision i Norge. Däremot har det definitivt funnits, och finns fortfarande, en regional Atlantbanevision. Men man har uppenbarligen haft mycket svårt på den norska sidan att övertyga de av Stortingets företrädare som inte kommer från Trondheimsområdet om att detta är en idé som man skall satsa pengar på. Från svensk sida har vi däremot både i handling vad gäller satsning på infrastrukturen och i de diskussioner vi har fört på nationell nivå och på regeringsnivå tagit upp detta. Vi tycker att det är en viktig förutsättning för att utveckla inte minst det gränsöverskridande arbetet i fråga om t.ex. turism och andra arbetsmarknadsdelar vad gäller Trondheim-Östersund. Det är en region som har utvecklingsmöjligheter. Så långt den norska visionen. Sedan till Norra stambanan och snabbtågen som skall stanna överallt. Men då är det ju inte säkert att det är snabbtåg. Då är det snabba regionaltåg. Egentligen kanske vi inte skall fastna - precis som Lennart Rohdin var inne på - i vad vi kallar det. Huvudsaken är att det är bra regionaltrafik för området. Snabbtåg i form av traditionella X 2000-tåg stannar inte överallt. De stannar inte överallt mellan Göteborg-Stockholm heller. Så det är snabba regionaltåg. Så mitt sista svar: Ja, det handlar om infrastruktur, det handlar om att snabbtågsanpassningen innefattar

Fru talman! Per Bill har frågat om jag avser att vidta åtgärder så att enhetsportot för enstycksförsändelser kan sänkas till en europeisk normalnivå i stället för att övervinsterna används till att finansiera kringverksamheter som går med förlust. Innan jag svarar på Per Bills direkta fråga angående portonivån vill jag kommentera Per Bills övriga uppgifter i interpellationen. Som Per Bill säger växer konkurrensen, och beroende på hur man definierar tjänster och marknader får man olika procentsatser på hur stora marknadsandelar Posten har. På den totala brevvolymen har Posten ca 97 %. Det är dock viktigt att i detta sammanghang klargöra att den verkliga konkurrensen inte kommer från befordran av fysiska meddelanden utan från elektroniska substitut, dvs. fax, e-post, Internet m.m. Användningen av de alternativa tjänsterna växer mycket snabbt i dag och i dessa ligger den verkliga konkurrensen. Vad beträffar påståendet om "ojusta konkurrensmetoder" finner jag inte att den beskrivning som ges av Per Bill och andra ger en rättvis bild av hur Posten har agerat i konkurrensfrågor. På en nyligen avreglerad marknad och med en ny konkurrenslag finns det givetvis en viss osäkerhet om hur den dominerande aktören kan agera. Posten har också vid ett flertal tillfällen initierat ärenden hos Konkurrensverket för att få klarhet. När Konkurrensverket därefter lämnat besked har det av Per Bill och andra tolkats som att Posten "fällts för ojusta konkurrensmetoder". När Konkurrensverket i sådana eller andra fall meddelat beslut som gått Posten emot har Posten följt dessa beslut. Konkurrensverkets beslut har hittills inte varit av den karaktären att det funnits anledning för mig att agera. Frågorna har varit sådana som det ankommit på Posten AB:s styrelse att hantera. De förändringar som Posten gjort genom sin nya prisstruktur innebär att Affärsområde Brev allokerar kostnaderna till rätt kundkategori och tjänst eller produkt inom affärsområdet. Kostnaden för hanterandet av enstycksförsändelser är högre än kostnaden för företagspost. Om man tar hänsyn till att brev som privatpersoner skickar endast utgör ca 10 % av den totala brevvolymen inser man att det inte handlar om någon subvention av företagsbreven. Snarare handlar det om att minska subventionen åt andra hållet. De vinster Per Bill talar om går alltså inte till att finansiera andra verksamhetsområden inom Posten, utan det är fråga om att få en mer korrekt kostnadsstruktur. propositionen föreslås kostnadsbaserade taxor, lika behandling av alla kunder samt separat kostnadsredovisning för den samhällsomfattande posttjänsten i enlighet med EG:s postdirektiv. Dessa krav har regeringen emellertid inte ansett vara tillräckliga för att skydda postkunderna från alltför höga portokostnader och har därför föreslagit att de bör kompletteras med någon form av prisreglering. Nuvarande pristak återspeglar inte postlagens krav på enhetliga och rimliga priser åt alla, utan inriktas på en mycket smalare skyddsgrupp - "privatpersoner". Regeringen har därför föreslagit att prisregleringen skall reformeras och att EG-direktivets krav på rimliga priser kompletteras med att regeringen bemyndigas föreskriva att priser för tjänster som ingår i postverksamhet inte får överstiga vissa nivåer. Därigenom kan regeringen föreskriva att normalportot för brev inte får höjas mer än den allmänna prisutvecklingen. Utöver denna begränsning från statens sida är det efter avregleringen och bolagiseringen Posten själv som sätter sina priser. Slutligen frågan om det europeiska normalportot. Vid en jämförelse mellan europeiska porton är det viktigt att understryka att Sverige och Finland är de enda länder som har infört moms på sina posttjänster. För Sveriges del innebär det att vårt porto utan moms i dag ligger på 4 kr. Vid en jämförelse av normalportot exklusive moms med övriga länder inom EU har Sverige det fjärde högsta portot efter Tyskland, Österrike och Danmark. 1997 har arbetet med att se över frågan om moms på posttjänster åter tagit fart internationellt. I takt med att postmarknaden avregleras och övriga europeiska länder inför moms på sina posttjänster kommer prisskillnaderna att förändras. Mot bakgrund av vad jag just beskrivit - dels att regeringen kommer att föreslå ett pristak som skall förhindra höga normalportohöjningar, dels det pågående arbetet inom EU om moms på posttjänster - finner jag ingen anledning att i dag vidta ytterligare åtgärder.

Fru talman! Per Bill säger att han vill veta vart skattebetalarnas pengar går. Det kan jag säga väldigt klart: Skattebetalarnas pengar, dvs. det som riksdagen fattar beslut om vad det gäller ersättning till Posten, går till en rikstäckande kassatjänst. Det som Per Bill i övrigt har diskuterat, nämligen porton m.m., är ju den avgift som kunderna betalar. Det är inte skattepengar. De enda skattepengar som går till Posten hänger ihop med den rikstäckande kassatjänsten. Det här är uppenbarligen någonting som är svårt att förstå. Jag får ofta frågor om att Posten skulle vara väldigt mycket statligt subventionerad. Ja, den är det på ett område. Det handlar om kassatjänsten, ingenting annat. Sedan tycker Per Bill att vi skall avveckla allting utom brev och paket. Vad jag förstår menar han rakt av att vi skall sälja postkontorsnätet. Jag tycker att det är ganska drastiskt. Det är intressant att det som moderaterna och Per Bill är ute efter är att sälja ut postkontorsnätet. Det som inte går bra inom Posten är just postkontorsnätet. Dessa bekymmer är någonting som Posten delar med banksektorn i övrigt. Samma omstruktureringsbehov som finns hos Posten finns också i banksektorn. Av den anledningen har vi tillsatt en utredning som heter Betaltjänstutredningen, under ledning av Per Borg, som skall se över hur betaltjänsterna skall kunna organiseras i vårt samhälle. Det är nämligen en oerhört viktig del av infrastrukturen att människor skall kunna betala respektive få ut pengar oavsett var någonstans i landet de bor. Alla har inte Internetbank; alla har inte ens tillgång till bankomat eller vill använda bankomatkort. Av den anledningen har vi tagit det här helhetsgreppet. Men det är som sagt intressant att Per Bills förslag är att vi skall sälja postkontoren. Jag undrar vem som vill köpa dem.

Fru talman! Jag tycker att detta är en ganska intressant diskussion, eftersom den visar hur olika vi ser på den delen av infrastrukturen som Posten utgör när Per Bill säger att han vill privatisera Posten. Där skiljer sig definitivt våra uppfattningar åt. Vi har detta ägande för att trygga servicen. Det är min alldeles bestämda uppfattning. Och så skall vi ha det i fortsättningen också. Jag får väl bara hoppas att det här blir väldigt tydligt för alla och att vi också kan diskutera denna fråga i september månad, så att man vet vem man skall rösta på om man vill ha kvar en post som samhället tar ansvar för. Det som sägs om att man skulle dölja var de olika kostnaderna ligger är intressant. Det är inte alls sant. Man har nämligen en mycket tydlig uppdelning i både kvartalsrapporter och bokslutet om var det går bra och var det går dåligt i koncernen Posten. Det gör ju att förlusten på kontorsnätet blir synlig i stället för att de faktiska kostnaderna blir utsmetade på alla andra affärsområden. Det är också detta som gör att det är möjligt att ha en bra översyn i den s.k. Betaltjänstutredningen för vad vi faktiskt behöver i samhället och vad vi i så fall skall vara beredda att betala gemensamt via skattemedel. Per Bill tycker att Posten sysslar med allt möjligt annat än vad den skall syssla med. Jag delar inte den uppfattningen. Vi styr Posten genom att vi har ägarrepresentation i Postens styrelse. Vi tillsätter naturligtvis en ordförande och har en mycket bra dialog med styrelsens ordförande. Men det är ett aktiebolag, vilket Per Bill så riktigt påpekar, och då har vi genom bolagsordning, genom stämmodirektiv, osv. den möjligheten att styra. Det är bolagets styrelse som diskuterar vilken organisation som man skall ha och också inriktningen utifrån de regelsystem som både regeringen och faktiskt riksdagen har godkänt. Inriktningen på Postens arbete har vi nämligen förelagt riksdagen i ett flertal propositioner under denna mandatperiod, där vi mycket tydligt har fått riksdagens godkännande av denna inriktning. Sedan är det bolagets styrelse som utgör den dagliga ledningen.

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att slå fast att det är ett nationellt intresse att vi har en bra postverksamhet. Det är en mycket viktig del i infrastrukturen. Det är därför som staten skall äga Posten AB. Men samhället i övrigt, i form av t.ex. kommuner, har ett mycket stort intresse av att vi har en fungerande postverksamhet i varje region. Posten har inte bara ett infrastrukturansvar totalt sett utan är också ett mycket viktigt regionalpolitiskt instrument. Det är just därför som det är så oerhört viktigt att vi har staten som ägare till Posten AB. Men vi skall också komma ihåg att när det gäller att få postverksamhet allra längst ute i de kapillära delarna av vårt land, ut i de olika regionerna, är det faktiskt ett samarbete som mycket väl kan utvecklas också med kommunerna. Den utvecklingen tror jag att vi kommer att se under de närmaste åren. Jag är övertygad om att kommunernas företrädare har ett stort intresse av att vi har Posten kvar i samhällelig ägo.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig vad regeringen avser att göra dels för att motverka bilden av att det är en manlig egenskap att vara benägen att bruka fysiskt eller sexuellt våld, dels för att det skall bli tydligt att män är lika önskvärda och lämpliga som kvinnor i yrkesverksamhet i förskola och skola. De flesta våldsbrott mot kvinnor utförs av män, men jag vill ändå påminna om att regeringens utgångspunkt är att det handlar om en bråkdel av alla män. Tiotusentals kvinnor i Sverige utsätts för misshandel och sexualbrott varje år. Det handlar om våld som oftast begås av män som dessa kvinnor har haft eller har en nära relation till. Detta kan vi varken bortse från eller förtiga. Hur förklaras då detta våld? Det finns självfallet inga enkla svar på det. Men det är numera väl dokumenterat att det våld som män riktar mot kvinnor ofta har sitt ursprung i och finner näring ur fördomar och föreställningar om mäns överordning och kvinnors underordning. Detta kan vi inte heller bortse ifrån. Därmed inte sagt, det vill jag understryka, att det skulle vara en manlig egenskap att slå kvinnor. Jag är medveten om att rapporter om vissa mäns vålds och sexualbrott mot kvinnor och barn kan leda till att alla män felaktigt skuldbeläggs genom att myter sprids som leder till negativa attityder mot män som arbetar inom skola och barnomsorg. Vi har självfallet alla ett ansvar för att se till att sådana myter inte sprids. Det är dock viktigt att betona att det är den stora majoriteten män som inte begår våldsbrott som bäst kan motverka bilden av att det skulle vara en manlig egenskap att vara våldsbenägen. Det manliga nätverket för manlighet, mot mäns övergrepp, gör ett mycket betydelsefullt och värdefullt arbete kring de här frågorna. Men det behövs fler nätverk och grupper och framför allt fler män över huvud taget som strävar mot samma mål. Jag har tidigare samlat män för att diskutera män och våld, för att öka våra kunskaper på området. Jag kommer att anordna liknande möten på andra teman framöver för att samla idéer och synpunkter på vilka åtgärder som behöver vidtas. När det gäller betydelsen av manliga förskollärare och lärare inom barnomsorg och skola delar jag helt Lennart Rohdins uppfattning, liksom hans oro över att fler män tycks överväga att lämna verksamheter som rör barn. Det vore tragiskt om de övergrepp mot barn som förekommit skulle minska den redan låga andelen män inom barnomsorg och skola. Konkreta åtgärder är nödvändiga för att motverka en sådan utveckling, eftersom män behövs i skola och barnomsorg för att barn skall få en maximalt bra uppväxt med såväl kvinnliga som manliga förebilder i omsorg och skola. Olika regeringar har under en följd av år stöttat projekt och andra insatser för att öka andelen män inom barnomsorgen samt inom förskollärar och fritidspedagogutbildningarna. År 1995 fick Socialstyrelsen 2 miljoner för projekt med syfte att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor hos personal inom barnomsorgen och att öka kunskapen om både kvinnors och mäns betydelse som förebilder för barn. Vidare har universitet och högskolor med lärarutbildning i sina utbildningsuppdrag ålagts att öka andelen manliga studenter. I fjol tillsatte regeringen en utredning som bl.a. skall föreslå åtgärder för en jämnare könsfördelning vid rekrytering till lärarutbildningar. Samtidigt vet vi att det behövs fler åtgärder framför allt på lokal nivå. Ett bra exempel på detta kan jag hämta från min hemkommun, Gävle. För att medverka till att nå målet i den jämställdhetsstrategi som antagits för hela länet - att öka andelen manlig personal inom förskolan till år 2000 - har Gävles förskolor startat ett utvecklingsarbete för att försöka få hälften kvinnor och hälften män bland de anställda. MIBO, ett nätverk för män inom barnomsorgen, är en viktig del i det arbetet. Jag välkomnar fler liknande initiativ ute i kommunerna. Det är där dessa problem huvudsakligen måste lösas. Regeringens uppgift är att ge förutsättningar för dem att lyckas med det.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag hade hoppats att jämställdhetsministern hade utnyttjat det här tillfället till att mer offensivt ta tag i de här frågorna. Men statsrådet kanske inte vill eller kan distansera sig från den i vissa - om än inte alla - feministiska kretsar förhärskande mytbildningen kring mäns förhållningssätt till våld. Först till de allt färre männen, särskilt i förskolan. Larmsignalerna har bara blivit fler det senaste året. Då är det ganska defensivt att hänvisa till tidigare åtgärder - som uppenbarligen varit otillräckliga. Vad avser regeringen att göra nu? Det är de otrygga pojkarna, med oklara begrepp om vad som är manligt och kvinnligt, som i dag terroriserar flickor och kvinnliga lärare i våra skolor. Det är en av regeringen tillsatt utredare som i år föreslagit ytterligare granskning av dem som söker sig till arbete med barn. Åtminstone de unga männen, som skulle kunna göra en ovärderlig insats för ett mer jämställt samhälle, tror inte annat än att det är de som är ifrågasatta. Vem söker sig frivilligt till ett arbete där man hela sitt yrkesverksamma liv om och om igen måste bevisa att man inte är pedofil? Så till regeringens bild av män och våld. Visst, bland förövarna av fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor finns det mycket fler män än kvinnor. Det kan varken bortses ifrån eller förtigas. Men det är ändå bara en beskrivning av verkligheten, ingen förklaring eller något automatiskt orsakssammanhang. Om t.ex. 5 % av Sveriges män begår fysiskt eller sexuellt våld och bara 1 % av Sveriges kvinnor gör det är det förvisso 50 gånger fler män än kvinnor - mer än 100 000 mot ett par tusen. Det kan naturligtvis tyckas säga allt. Men det svarar inte alls på frågan varför i så fall 95 % av männen inte gör det. Det svarar inte på frågan varför 1 % av kvinnorna gör det. Det svarar inte på frågan om det kan finnas någon förklaring som förenar dessa 5 % med denna promille av kvinnor snarare än med övriga 95 % män. En deskriptiv redogörelse är inte alls automatiskt kausal, alldeles oavsett hur riktig eller slående den kan tyckas. Gäller här andra förutsättningar för genusforskning? Vi är överens om att betydligt fler män gör sig skyldiga till fysiskt och sexuellt våld. Men varför redovisar BRIS att det blir allt vanligare att mammor misshandlar sina barn? Varför redovisar forskare att mammor står för en del av det sexuella utnyttjandet av sina söner? Varför är det så att vissa kvinnor faktiskt misshandlar sin man, även fysiskt? Varför förekommer det våld också i homosexuella, även lesbiska förhållanden? Varför är gruppen unga kvinnor den som rent statistiskt växer snabbast vad gäller våldsbrott? Jag har ingen enkel förklaring till detta. Jag hade hoppats att jämställdhetsministern inte heller hade haft så enkla förklaringar. En gissning blir inte en sanning för att man ständigt upprepar den. Allt våld som män utövar mot kvinnor kan inte främst ha könsmaktsförklaringar, samtidigt som allt annat våld har mer sofistikerade förklaringar. Det går inte att ständigt upprepa att "det är numera väl dokumenterat", bara för att ett antal kvinnoforskare utgår från könsmaktsperspektivet för att förklara bristen på jämställdhet i samhället och därifrån drar den för dem till synes självklara, men kanske ändå litet för snabba slutsatsen att det då måste vara så också när det gäller våld mot kvinnor. Inser statsrådet att det är att cementera denna ideologiska missuppfattning att, som så ofta sker i debatten, påstå att män har ett särskilt ansvar att ta itu med våldet mot kvinnor. Vi har alla ett särskilt ansvar att bekämpa våld. Som människa har jag, särskilt som jag under hela min politiskt verksamma tid ägnat mig åt att bekämpa våld i alla former, naturligtvis ett särskilt ansvar för att också bekämpa våld mot kvinnor, men absolut inte främst för att jag är man.

Herr talman! Jag tycker att det här är en viktig diskussion. Vi hade en jämställdhetsdebatt med anledning av ett utskottsbetänkande i förra veckan. Lennart Rohdin och jag hade förmånen att diskutera jämställdhetsfrågor. Detta är ett reellt problem, och det behöver vidtas åtgärder. Det är svårt att diskutera värderingar och normer. De flesta är överens om en sak, nämligen att det behövs fler män som deltar i jämställdhetsdiskussionen. Jämställdhet är inte en kvinnofråga. I den bemärkelsen har Lennart Rohdin rätt. Jämställdhet är en fråga som rör både män och kvinnor. Lennart Rohdin utvecklade en trist del i sitt resonemang när han tydliggjorde den interpellation han hade väckt. Han avviker delvis från den medvetna diskussion som finns bland män om problemen i jämställdheten. Det finns en risk i att analysera samhället för tydligt, nämligen att det finns orsaker som skulle kunna skuldbelägga män och därigenom skulle de avstå från att delta i jämställdhetsdebatten. Att utmåla idel negativa egenskaper som manliga egenskaper uppmuntrar inte en sådan debatt. Men samtidigt får det inte innebära att vi undviker att debattera hur samhället faktiskt ser ut. Lennart Rohdin gör det litet för enkelt för sig när han inte klarsynt ser på hur problemet ser ut. Det råder en systematisk underordning i samhället. Det är så i fråga om löner, arbetstillfällen, utbildning och högre positioner i samhället. Det går att se på område efter område. Lennart Rohdin säger förenklat att i och med att 95 % av männen inte ägnar sig åt våld utgör denna fråga inte en del av diskussionen. Den slutsatsen är felaktig. Man kan se att det finns en systematisk underordning, våldet i samhället är till stor del manligt våld mot de kvinnor de lever tillsammans med. Då underordnas problemen. Det är inte bara våldet i sig, utan också hotet om våldet och förekomsten av våld i samhället i stort, som på individnivå gör att kvinnor kontra män uppfattas som en del av underordningen. Att se klarsynt på de problem som finns är den stora utmaningen i jämställdhetsdiskussionen, dvs. en systematisk underordning av kvinnor i samhället. Utan att för den skull skuldbelägga män skall det gå att visa att det finns en vinna-vinna-position. Både män och kvinnor vinner på jämställdhetsdiskussionen. Det finns två frågor som är intressanta och som jag vill att statsrådet skall utveckla. Hur går det att få i gång diskussionen ytterligare? Det fanns en tendens till svar i interpellationssvaret. Vad är statsrådets planer för att öka diskussionen i samhället om mäns betydelse i jämställdhetsarbetet? Lennart Rohdin tog upp frågan om barn och män. Det är viktigt att stärka kontakten mellan pappor och barn men också mellan män i professionella sammanhang och barn. Där händer mycket. Statsrådet pekade på ett positivt exempel. Det finns exempel också från min valkrets. Statsrådet säger att det lokala initiativet är viktigt. Hur kan vi öka mängden initiativ? Vad finns det för tankar? Det behövs fler goda idéer, både från oss som ställer frågorna men också från regeringen. Denna diskussion kan vara en del i en sådan process.

Herr talman! Jag har jobbat inom barnomsorgen i flera år. Där fanns många goda exempel på att verksamheten breddades när det kom in män i organisationen. Vi tyckte alla att det var roligare att jobba, och barnen fick en större bredd. Vi tyckte att vi hade en bra verksamhet. Tyvärr hade männen en tendens att snabbt bli föreståndare eller områdeschefer och gå vidare i karriärstegen. De få som kom till barnomsorgen stannade inte så länge. Jag besökte i går en barnstuga i Skövde. Där diskuterades just frågan om bristen på män. I Skövde finns numera endast fyra män inom barnomsorgen. De fyra har bildat ett nätverk och har gjort en videofilm för att göra reklam för hur roligt det är att jobba inom barnomsorgen. Det kan vara ett gott exempel att jobba vidare med. Från början till slut handlar det hela om makt. Varför jobbar inte män i barnomsorgen? Varför tar inte männen ett så stort ansvar för barnen? De traditionella könsrollerna har inte brutits. Män är fortfarande överordnade kvinnorna i samhället. Så länge den trenden inte bryts - jag hoppas verkligen att vi går mot ett mer jämställt samhälle - fortsätter männen att ha makten över kvinnorna. Kan man inte erkänna detta? Vill man inte ta till sig av detta och över huvud taget inte låtsas om detta? Lennart Rohdin försöker påskina att det även finns våld från kvinnor mot män. Då är de inte underordnade männen. Det är att göra det lätt för sig. Den förra ordföranden för Folkpartiet var tydlig på den punkten. Det verkar som om Folkpartiet har ändrat ståndpunkt i och med att partiet har bytt ordförande, dvs. att man inom partiet inte erkänner att män är överordnade kvinnor. Då vill man inte heller göra något åt det. Det finns tydliga exempel på detta inom Folkpartiet, inte minst när andelen kvinnliga förebilder kommer att sjunka inom Folkpartiet. Man är tydligen inte beredd att visa att man vill göra någonting åt att kvinnor är underordnade män. Lennart Rohdin gör det också lätt för sig genom att säga att en del kvinnor står för våldet. Det är fruktansvärt om kvinnor står för en del av våldet. Ungdomsvåld är pojkvåld. Kvinnorna "åker med", och det kallas för ungdomsvåld när det egentligen är fråga om pojkar. Man vill inte ens erkänna att det är pojkar som slåss på stan. Våldet mot kvinnor sker i hemmen av någon som kvinnorna känner väl. Det traditionella våldet mot män sker på stan, och det är män mot män. Våldet mot kvinnorna sker i hemmen. Om man i Folkpartiet inte vill erkänna att kvinnorna fortfarande är underordnade männen, kommer inte jämställdhetsarbetet att komma någon vart. Jag välkomnar diskussionen i dag. Det är bra att den blir av. Det är bra att vi har en diskussion om hur fler män skall komma in i barnomsorgen. De behövs där, precis som det behövs kvinnor på andra ställen. Vi behöver bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Herr talman! Lennart Rohdin frågade mig vad regeringen kan göra för att skynda på utvecklingen av jämställdhet och för att stötta de män som nu finns inom barnomsorgen och skolan. Vi kan göra en del saker. Jag skall nämna vad jag har gjort inom mitt område på departementet för att försöka få män att ta större ansvar för jämställdhetsfrågorna. Jag har startat pappautbildningar. I samarbete med försäkringskassan har åtgärder vidtagits för att få män att ta ut mer pappaledighet och få arbetsgivare att stimulera sina anställda att ta större ansvar för barnen. Vi har gett resurser till kommuner, landsting, enskilda företag och fackliga organisationer för utbildningsprojekt. Det finns resurser till ett Jämställdhetscentrum i Karlstad - ett projekt om män och föräldraledighet. Vi har sjösatt en utredning och gett Det finns lagar, projekt och förordningar. Ändå går det långsamt. Det räcker inte med lagar, projekt och förordningar. Det handlar om vad var och en av oss är beredd att göra i vår vardag. Jag tror ändå att det vi har gjort spelar en roll och är viktigt. Jag vet också att det Carl Tham har gjort på högskoleområdet i förordningar till högskolor och universitet kommer att få effekt så småningom. Problemet är bara att resultatet inte kan mätas så snabbt. Jag tror inte heller på några enkla lösningar. Det handlar om att påverka attityder och gamla könsroller. Varför slår egentligen män kvinnor? Eller varför slår kvinnor i lesbiska förhållanden ibland kvinnor? Eller varför slår kvinnor barn? Jag tror inte att det finns något enkelt svar på den frågan heller. Men det finns en hel del forskning och intervjuundersökningar från Sverige, Norge, Kanada, USA och många andra länder, och i allt väsentligt visar denna forskning på samma mönster. De män som misshandlar kvinnor gör det för att få kontroll över kvinnan i en situation där de uppfattar sin ställning som ifrågasatt. De männen hänvisar ofta till samhälleliga normer och föreställningar om manlighet och kvinnlighet när de skall förklara varför de har misshandlat någon som står dem nära. I en av de intervjuer som professor Eva Lundgren och docent Margaretha Hydén i Uppsala har gjort säger en man så här när han förklarar varför han slog: Hon bröt med det kvinnliga och ville inte vara som kvinnor skall vara. Hon var egenkär och ville inte vara hemma. Jag försökte hålla henne kvar. Det var min uppgift. Jag försökte med alla medel. Då och då förstod hon vem som hade kontrollen. Jag bevisade det när det var nödvändigt. Fasthet, styrka, styrning, att inte förlora kontrollen, att inte låta sig domineras - det är att vara manlig. Jag vill betona igen att alla män inte slår - majoriteten slår inte. Självfallet är det inte så att det finns många manliga potentiella våldsverkare. Men för den sakens skull kan jag inte bortse från den forskning som ändå finns, inte bara i Sverige utan också i många andra länder, och som pekar åt samma håll. Varför slår just de här männen sina kvinnor? De slår inte polisen om de åker dit för fortkörning, och de slår inte chefen om de är sura på honom. De vill visa sin makt genom att styra den som står dem nära. Jag tycker att det är en bra utgångspunkt när vi skall fortsätta att diskutera jämställdhetsfrågorna och försöka förändra dem. Det var precis det som Martin Nilsson pekade på. Att våga se hur problematiken ser ut i dag är förutsättningen för att kunna ändra den bilden. Fortfarande finns en tydlig över och underordning i samhället. Regeringen kan stifta lagar och fatta beslut om förordningar, men vi kan också ha seminarier - vi skall ha två seminarier i sommar - om män och jämställdhet för att få fler män aktiva i debatten och för att försöka sprida exemplen ut på lokal nivå, så att jämställdhetsarbetet skall gå mycket fortare än vad det gör nu.
Herr talman! Martin Nilsson sade att det behövs fler män i jämställdhetsdebatten, och det gör det definitivt. Från Folkpartiets sida är vi inte så dåliga på att låta oss företrädas av män i den debatten, som bekant. Framför allt behövs det fler män i verkligheten, där jämställdheten förhoppningsvis någon gång kan skapas, dvs. inte minst när det gäller det uppväxande släktet. Varför är det då inte så mycket män i jämställdhetsdebatten? Kan det vara så att när en man börjar ifrågasätta vissa av de här schablonföreställningarna möts han mycket snabbt - som jag gjorde här av Martin Nilsson och Monica Green - av ett ifrågasättande om han över huvud taget är intresserad av jämställdheten. Jag förutsätter naturligtvis inte att Martin Nilsson och Monica Green har läst min motion med anledning av kvinnofridspropositionen, men där skriver jag när det gäller jämställdhetsfrågorna: Sverige är fortfarande i hög utsträckning ett manssamhälle. Jag skriver vidare: Lika riktigt och nödvändigt är det att lägga ett genusperspektiv på samhällsanalysen. Jämställdhetsarbetet har hittills mycket handlat om hur kvinnor varit undantryckta och diskriminerade och fortfarande är. Jämställdhet förutsätter att den som har makt och ansvar delar med sig både i hemmet, i arbetslivet och i politiken. Ni kan vara helt lugna: varken Folkpartiet eller jag har någon annan uppfattning än att jämställdhetsfrågorna i första hand skall tacklas utifrån ett ojämlikt maktperspektiv. Den fråga som jag har försökt resa både i min motion och i min interpellation är om frågorna om fysiskt och sexuellt våld automatiskt måste ses i samma perspektiv. Det är det jag ifrågasätter. Jag vill hävda - även om det naturligtvis kan vara så - att detta att en man som slår sin hustru inte slår polisen som tar honom för fortkörning inte behöver vara ett uttryck för den manliga kulturens kopplingar till våld mot kvinnor, utan det kan helt enkelt vara så att han inser att han har det svårt i förhållandet till en polis. När mina barn känner sig maktlösa i en verbal dispyt med varandra är det lätt hänt att de griper till våld mot varandra. Precis så är det också bland vuxna människor. Jag hoppas i alla fall att jämställdhetsministerns oro när det gäller de här frågeställningarna framför allt ligger i frågan om män kommer att förekomma tillräckligt mycket när det gäller barnens uppväxt både i familjerna och i förskola och skola. Då kommer frågan, som jag tycker borde kunna få ett rakt svar: Är män lika lämpliga och välkomna i de här sammanhangen? Finns det någon anledning att pröva särskilt mäns lämplighet för de här sakerna? Finns det någon anledning att ha förståelse för att unga, osäkra män, som står inför att skaffa familj och står inför sitt yrkesval, i den allmänna debatten där man ifrågasätter om män kan vara ett riskmoment, kanske väljer att göra någonting annat i stället, och att detta från ett jämställdhetsperspektiv är oroväckande?

Herr talman! Jag har förvisso läst Lennart Rohdins motion - han hade vänligheten att överlämna den till mig inför den tidigare jämställdhetsdebatten. Jag tycker att det är bra att Lennart Rohdin har genusperspektivet i en rad frågor. Jag är litet mer osäker på om jag förstår varför just våldsfrågor inte skall ha ett genusperspektiv. Det finns ju i alla former av debatter om manliga och kvinnliga egenskaper en fara i alltför grova generaliseringar, i alltför lätta beskrivningar av hur verkligheten är, samtidigt som det någonstans finns ett behov av att försöka peka på vad som faktiskt förekommer. En bit av vad som förekommer är ju ett väldigt omfattande våld mot kvinnor från män. Jag är litet skeptisk. Jag ser risken med skuldbeläggning av män kollektivt. Samtidigt tror jag inte att det är så att man, om man försöker se hur verkligheten ser ut, avskräcker de medvetna män ute i verkligheten som skulle kunna vara en del av jämställdheten. Jag tror inte att det är en lösning på den problematiken om man bortser från underordningen, utan det är snarare en del i att lösa problemet med alltför få män i jämställdhetsdebatten. När det gäller det som statsrådet Ulrica Messing sade, finns det en sund otålighet. Det behöver komma in mycket i de här åtgärderna. Jag välkomnar seminarierna, som är en del av det och kanske det mest verkningsfulla som regeringen kan göra i sådana här värderingsfrågor. Vi känner ofta en frustration över att vi i värderingsfrågor inte kan göra tillräckligt mycket tillräckligt snabbt, utan att det är en process som tar tid. Jag tror att lokala projekt, som statsrådet sade tidigare, är en viktig del. Det kanske också vore en bit att försöka jobba vidare med.

Herr talman! Att vi behöver bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden är vi helt överens om. Men vi har tydligen olika uppfattningar om vad som är problemet i samhället. Lennart Rohdin vill inte riktigt erkänna att kvinnor är underordnade män. Men jag tycker ändå att det är bra att Lennart Rohdin jobbar för de här frågorna och försöker se ett genusperspektiv åtminstone inom de andra områdena. Tyvärr tappar Folkpartiet alltmer i förtroende när det gäller jämställdhetsfrågor, inte minst med tanke på att man tänker ha färre kvinnliga riksdagsledamöter men också exemplet att man inte vill kriminalisera sexköpare utan tycker att det är okej att få köpa en annan människas kropp. Den underordningen i samhället vill man inte ta till sig. Så tyvärr tappar Folkpartiet alltmer i förtroende när det gäller jämställdhetsfrågor. Det är trist, för detta behöver vi verkligen engagera oss i allihop. Alla partier behöver bjuda till om vi skall komma någon vart med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och få in fler män i barnomsorgen där de så väl behövs men också för att vi skall få ett perspektiv som har en koppling rakt igenom partierna. Det skulle vara välkommet om alla partier kunde ställa upp på att vi behöver jobba med jämställdhetsfrågorna inom alla områden och inte bara inom några få där man tycker att det passar. Man måste också se de svåra frågorna och se att kvinnor är underordnade män. Det är då man kan göra de stora förändringarna. Sedan hoppas jag på att vi kommer någon vart även när det gäller män inom barnomsorgen. Jag tycker att det är bra att vi har diskuterat den frågan här i dag.
Herr talman! Jag vill börja med att vara tydlig mot Lennart Rohdin en gång till och säga att jag tror inte att det är en manlig kultur att slå. Jag vet att majoriteten av männen inte slår. Jag vill säga detta en gång till, därför att om en sak upprepas tillräckligt många gånger kan den bli en sanning även om den inte är det. Jag tror inte att det är en manlig kultur att slå. Men jag tror, precis som Rohdin själv säger i sin interpellation, att maktrelationer i samhället i hög grad är avgörande för att förstå bristerna i jämställdhetsarbetet. Jag ser att makt fortfarande är manligt och att makten fortfarande har våldsmonopol. Därför är det fler män än kvinnor som slår i dag. Jag tycker att vi skall göra allt vi kan för att förändra den bilden och minska våldet över huvud taget. Hur vi skall minska misstankarna mot de män som finns inom barnomsorgen och skolan i dag, så att de inte känner sig som utpekade potentiella pedofiler, är också väldigt viktigt. Jag tror att det bästa sättet att förändra den bilden är att få in fler män till barnomsorgen. Det exempel som Monica Green nämnde från Skövde är väldigt viktigt, nämligen att män inom barnomsorgen startar nätverk för att stötta varandra. Skall man då ha kontroll på de människor som man anställer inom barnomsorgen? Jag vet inte. Kanske man skall ha det. I så fall skall man ha kontroll på både kvinnor och män för att garantera barnens bästa. Men hur en sådan kontroll skall kunna vägas mot den personliga integriteten vet jag inte ännu. Ylva Johansson har tillsatt en utredning för att försöka ta reda på det. Jag tror att det är en ganska svår fråga. Men man skall inte stänga dörren för den, därför att barnens säkerhet på dagis är naturligtvis väldigt viktig. Martin Nilsson kom tillbaka till de lokala initiativen, och jag tror att vi skulle kunna skynda på jämställdhetsarbetet mycket mer genom att sprida goda exempel. Jag tror att många kommuner, arbetsgivare, landsting och många andra fortfarande bär på en oro för att ett mer aktivt jämställdhetsarbete skulle kosta så mycket mera pengar och att de därför gärna blundar för behovet av att skynda på utvecklingen, vilket enligt min mening är helt fel. Om vi såg på jämställdhetsarbetet från ett ekonomiskt perspektiv skulle vi se att det faktiskt gynnar både verksamheter och personal på många olika sätt. De uppföljningar som vi har gjort av de pappautbildningar som har anordnats av landsting och barnavårdscentraler har visat att de är mycket kostnadseffektiva. Vi ser ett tydligt samband mellan de pappor som har gått en pappautbildning och antalet föräldraledighetsdagar som dessa pappor sedan tar ut för att delta aktivt med sina barn. Vi kan också se att föräldrar som har gått föräldrautbildningen i mindre utsträckning än andra mammor och pappor separerar under barnets första levnadsår. Det är klart att det också finns ekonomiska aspekter på sådana delar av verksamheten. Jag tror alltså att nästa stora kliv i jämställdhetsarbetet är att skapa goda exempel, att påverka attityder, att få var och en av oss att förändra våra beteenden. Vi har starka lagar i dag, vi har projekt, och vi har regleringsbrev som understryker regeringens ambition i jämställdhetsarbetet. Men får vi inte med oss folkflertalet i ett sådant förändringsarbete, kommer det fortfarande att gå alldeles för långsamt.
Herr talman! Till Monica Green kan jag säga att Folkpartiet är betydligt större förespråkare för detta med personval än vad delar av den socialdemokratiska rörelsen är. Därför har jag ganska stora förhoppningar om att Folkpartiets väljare kommer att se till att vi får en vettig representation i riksdagen. Skillnaden är möjligen den att i Folkpartiet spelar det inte så stor roll om man är man eller kvinna, om man är engagerad och deltar aktivt i jämställdhetsdebatten. Vad gäller prostitutionsdebatten återkommer vi om några veckor. Jag konstaterar att för Monica Green är det i den här debatten, som i så många andra jämställdhetsdebatter, så att det är Socialdemokraterna som definierar vad som är det enda, rätta sättet att hantera frågan. Martin Nilsson konstaterar att jag ser att vi har ett manssamhälle som förklarar bristerna på jämställdhet men förstår inte varför jag inte ser att detta är orsaken till mäns våld mot kvinnor. Men vad är det då som förklarar alla andra former av våld: våld mot barn, kvinnor mot kvinnor, kvinnor mot män etc.? Kan det inte vara så att det finns likartade förklaringar till våld mellan enskilda människor som när det gäller män som slår kvinnor? Jag tror nämligen inte att de män som slår kvinnor gör det därför att manssamhället, som vi alla arbetar på att få bort, är det som uppmanar dem att göra detta. I stället tror jag att det beror på att de oftast känner en förskräcklig maktlöshet, och då tar de till det enda som återstår. Jag vill avsluta med att konstatera att visst är det bra med lokala aktiviteter, men centrala signaler är minst lika viktiga. Vem är det som sprider bilden? Ja, i regeringens proposition säger man under rubriken Allmänna utgångspunkter att regeringens förslag bygger på tre centrala utgångspunkter. Den andra utgångspunkten handlar om "att öka den manliga kulturens kopplingar till våld mot kvinnor, att män själva agerar för att förhindra det manliga våldet mot kvinnor". Detta är, enligt vad jag i ämnet svenska fick lära mig, bestämd form singularis. Det är den signalen som regeringen skickar ut till de unga osäkra män som tvekar om de skall ägna sig åt barn i familj, i skola eller förskola. Det behövs initiativ också centralt!
Herr talman! Lennart Rohdin sade att det inte spelar någon roll om det är kvinnor eller män i Folkpartiets riksdagsgrupp. Det är klart att det gör. Det är jätteviktigt att det finns både kvinnor och män på våra riksdagslistor. Det spelar roll dels hur man tillämpar den praktiska politiken - det gör det i alla fall i mitt parti - dels spelar det en symbolisk roll för alla som skall gå och rösta när man ser att både kvinnor och män har en möjlighet att påverka beslut, att både kvinnor och män kan ta del av makten. Jag tycker att vi skall vara måna om att få in både kvinnor och män i politiken och att vi skall sträva efter att dela uppdragen lika. Jag tror att allt det våld som vi kan se i samhället - inte bara det våld som män visar mot kvinnor, utan också det som Lennart Rohdin var inne på; det våld som kvinnor visar mot andra kvinnor, män mot andra män och ibland kvinnor eller män mot barn - är ett sätt att visa makt. Det handlar om att styra och om att trycka ned en annan människa. De som slår visar makt och de som blir slagna känner en stor maktlöshet. För dem spelar naturligtvis den här typen av debatt väldigt stor roll. Här ser de att det finns flera politiska partier som tar avstånd från våldet. Det spelar också roll att vi har starka lagar, att alla de som blir slagna vet att man kan vända sig till olika myndigheter för att få stöd och hjälp. Det här handlar ju om en kriminell handling som är lika allvarlig som all annan brottslighet som kan äga rum i samhället. Kan vi komma på fler exempel, fler projekt eller fler försök som på olika vis kan skynda på utvecklingen mot att få fler män som söker sig till skola och barnomsorg, så skall jag gärna ta till mig dem. Jag är mån om att vi får fler män inom skolan och barnomsorgen. Jag är övertygad om att det skulle vara bra för de kvinnliga förskollärare, fritidspedagoger och lärare som finns där i dag. Men framför allt skulle det vara bra för barnen. Alla metoder som kan skynda på det arbetet tycker jag är viktiga. Men framför allt tror jag att de bästa förespråkarna för att vi skall lyckas med detta är de män som redan finns där genom att de kan stötta och locka andra män till sin verksamhet.

Herr talman! Under mina snart fyra år i riksdagen har mitt arbete varit starkt präglat av samarbetet inom EU. Det började med att jag som färsk riksdagsledamot fick jobba med anslutningsfördraget hösten 1994. Det var inte många vilomånader förrän vi raskt påbörjade arbetet och förberedelserna inför regeringskonferensen i EU 96-kommittén, och sedan fortsatte det i EU-nämnden och utrikesutskottet. Jag måste få säga att det är en stor förmån att som riksdagsledamot ha fått följa det här arbetet. Det är också ett tecken på den förankringsprocess som har förelegat i riksdagen. För nu står vi här, efter dessa år av förberedelser, inför beslutet om ratificering av Amsterdamfördraget. Samma sak som sker här i riksdagen i dag kommer också att ske under den närmaste tiden i ytterligare 14 parlament i Europa. Regeringens intentioner för information och samråd i processen med fördragsförhandlingarna har varit bra. EU 96-kommittén och skrivelsen om EU:s regeringskonferens våren 1996, där riksdagspartierna gavs möjligheter att uttrycka sina ståndpunkter i motioner, har varit en del i detta. Sedan har det fortsatt med de veckovisa mötena i EU nämnden där vi mycket nära följde förhandlingsprocessen. Men också de många debatter vi har haft här i riksdagen har varit betydelsefulla för den parlamentariska förankringen. Jag vill även erinra om EU 96 kommitténs uppdrag att också föra ett samtal med medborgarna, vilket jag anser att EU 96-kommittén lyckades med. Vi i riksdagspartierna har konstruktivt kunnat bidra med synpunkter till regeringsförhandlarna. Den här processen var ju också framgångsrik genom att vi kunde få fram majoritetsförhållanden om och kring olika ståndpunkter. Det gjorde att vi inte ständigt behövde debattera vad vi var oeniga om. Jag vill särskilt nämna försöket från Centerpartiets sida att med några andra partier få in en utträdesparagraf. Förslaget föll redan i EU 96-kommittén och sedermera i regeringskonferensskrivelsen. Då har vi kunnat konstatera att det inte finns någon majoritet i riksdagen för den frågan. Grundtanken för EU-samarbetet är ju att skapa fred genom att knyta länderna närmare varandra och därigenom hindra att nya krig utbryter. Den tanken måste vi alltid ha i minnet även om vi diskuterar detaljfrågor. Vårt medlemskap i EU har gett oss nya instrument för samarbete både inom Europa och med länder i vår omedelbara närhet. De möjligheterna skall vi naturligtvis utnyttja både till vårt eget och våra grannländers bästa. Amsterdamfördraget innebär att nya sakfrågor som sysselsättningen finns med i fördraget och på dagordningen. Det visar ju att en översyn av ett fördrag kan kombineras med ett införlivande av nya sakfrågor. Det visar också med vilken aktualitet man gör en sådan här översynskonferens eftersom arbetslösheten är en stor och svår fråga som alla regeringar i Europa brottas med. Vi jobbar hela tiden med att få bukt med arbetslösheten eftersom vi ser att arbetslösheten även är en fara för demokratin. Därför känns det också bra, med tanke på vad som hänt i ett tyskt delstatsval, att de här frågorna numera ändå finns med på den europeiska dagordningen i ett sätt att värna demokratin. Men det är också bra att fredstanken hela tiden finns framför både parlamentariker och regeringsföreträdare. Centerpartiet välkomnar också de förstärka skrivningar som finns på andra sakområden i Amsterdamfördraget. Jag vill där särskilt nämna miljöfrågorna och jämställdheten mellan män och kvinnor. Jag vill, herr talman, passa på att yrka bifall till reservation 20. Vi har från flera partier drivit frågan om att skatter på miljö skulle kunna beslutas med kvalificerad majoritet. Detta blev till slut en nästan thrillerartad fråga, eftersom vi inte var i majoritet. Regeringen motsatte sig denna möjlighet. Det fanns dock andra länder som ville införa en möjlighet att fatta beslut om sådana skatter med två tredjedels majoritet. Frågan föll under de allra sista timmarna av förhandlingarna, men vi vill med reservation 20 markera att frågan lever vidare. Medborgarnas rätt, respekten för frihet och demokrati samt beslutsfattande så nära människorna som möjligt befästs i Amsterdamfördraget. I en ny och mycket viktig artikel förbinder sig unionen att vidta åtgärder mot olika typer av diskriminering av människor. I de institutionella frågorna nådde man, som vi alla vet, inte ända fram. Vi beklagar från Centerpartiet oförmågan att lösa t.ex. frågan om röstviktningsreglerna och att man inte klarade att tillgodose kravet på en kommissionär från varje medlemsland. Detta kan komma att bromsa och försvåra EU:s utvidgning till länderna i Öst och Centraleuropa. Det fortsatta EU arbetet att finna lösningar på dessa kvarstående frågor måste därför ges högsta prioritet. Sverige måste här vara pådrivande, framför allt tillsammans med sina nordiska grannar. Utvidgningen är nämligen en historisk chans och ett mycket viktigt steg för EU. Centerpartiet anser att EU:s utvidgning är angelägen, eftersom den också har en mycket stor säkerhetspolitisk betydelse. Ett utvidgat EU med nära relationer mellan länderna medverkar till ökad stabilitet och säkerhet på vår kontinent. Vi vet också att ansökarländerna är unga demokratier och har en mycket tuff tid framför sig. De behöver därför vårt aktiva stöd vid sitt inträde i unionen. Genom fördraget antar vi nu möjligheten till en flexibel integration, och det ger förutsättningar för ett EU med flera hastigheter, där några länder kan gå före i utvecklingen mot målet ett alleuropeiskt samarbete. Herr talman! Det gemensamma utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet skärps genom Amsterdamfördraget och blir förhoppningsvis mer effektivt. Det är viktigt att poängtera att utrikes och säkerhetspolitiken fortsättningsvis kommer att vara mellanstatlig men kommer att mjukas upp i det praktiska samarbetet genom förbättrade möjligheter att hantera frågor som medlemsländernas representanter bedömer inte vara av nationellt intresse. Beslutsfattande i sådana frågor kommer att kunna ske med kvalificerad majoritet. Denna beslutsprocedur har debatterats mycket, inte bara bland oss parlamentariker utan också från allmänhetens sida. Frågan är om den innebär en ökad överstatlighet eller ett fortsatt mellanstatligt beslutsfattande. Det är viktigt att notera att konstitutionsutskottet noggrant har granskat detta. Utrikesutskottet instämmer helt i dess ställningstagande att det inte är fråga om någon förändring av beslutsfattandets mellanstatliga karaktär. En annan nyhet på det utrikes och säkerhetspolitiska området är att rådssekretariatet får en analysenhet till sitt förfogande. Detta innebär att det vardagliga arbetet på det utrikes och säkerhetshetspolitiska området stärks. Samarbetet på den punkten kan göras effektivt genom att en analysenhet både arbetar med politisk planering och ägnar sig åt s.k. tidig förvarning. Den kan fungera som en kunskapsbank och ge stöd till medlemsländerna inför fattandet av viktiga beslut. Vi som sitter i EU-nämnden vet vilket omfattande utrikes och säkerhetspolitiskt arbete som utförs och vilka stora möjligheter Sverige har att påverka och delta i detta arbete. En framgång för Sveriges och Finlands arbete under förhandlingarna är att i Amsterdamfördraget också inlemmas de humanitära och fredsbevarande uppgifter som kallas Petersbergsuppgifterna. Dessa fanns tidigare inte i Västeuropeiska unionen. Genom Petersbergsuppgifterna tillförs EU:s utrikes och säkerhetspolitik ett mycket kraftfullt instrument för att lösa fredshotande konflikter på vår kontinent. Detta har känts väldigt angeläget, och det skall bli mycket spännande att följa hur detta kan användas, så att EU slipper stå förlamat inför stora och hotande konflikter på vår kontinent. Amsterdamfördraget är ett resultat av förhandlingar där Sverige som medlem i EU har kunnat föra sin talan och påverka. Resultatet måste bedömas i sin helhet, med tanke på vad det betyder för alla länder i Europeiska unionen. Centerpartiet anser att Amsterdamfördraget leder till ett mer effektivt och mer öppet samarbete utan att förändra EU:s grundläggande karaktär. Centerpartiet har redan i en partimotion våren 1996 tillstyrkt att asylfrågorna, som tidigare tillhörde tredje pelaren, skall kunna överflyttas till första pelaren och därmed också accepterat en förändring innebärande överflyttning av viss beslutanderätt från den svenska riksdagen till EG. Andra och tredje pelarna kvarstår som ett rent mellanstatligt samarbete. Enligt Centerpartiets uppfattning har EU genom Amsterdamfördraget inte tagit flera steg i federalistisk riktning.

Herr talman! Tanken bakom Amsterdamfördraget är, som har sagts här tidigare, att förbereda EU för en utvidgning men också att få ett mer effektivt beslutsfattande och att föra EU närmare medborgarna, dvs. skapa ett medborgarnas Europa. Fördraget innebär inte någon radikal förändring av EU utan är en överenskommelse om en rad förbättringar av det gamla Maastrichtfördraget. I det stora hela bedömer vi från Folkpartiets sida att fördraget för Europas utveckling framåt, om än i alltför maklig takt. Vi kommer att rösta ja till Amsterdamfördraget. Jag kommer i mitt anförande att beröra frågor där vi hade önskat att regeringskonferensen hade kommit längre. Jag vill då starkt betona att den stora skillnaden går mellan oss och de EU-negativa partierna, de partier som överdriver förändringarna och vägrar inse nationalstatens begränsningar när det gäller att klara de riktigt stora problemen, de problem som bara kan lösas över nationsgränserna. Fred och demokrati upplevs inte alltid i Sverige som något verkligt viktigt, förmodligen därför att så få här har erfarenhet av riktiga hot. Om man väl börjar tänka efter tror jag ändå att alla inser att de flesta frågor bleknar vid en allvarlig utrikespolitisk kris. Fred och demokrati i ett enat Europa är av central betydelse. Om vi inte lyckas med det, kan vi tvista hur mycket vi vill om skatter, arbetsrätt och annat - framtiden skulle ändå inte bli bättre. Regeringskonferensen lyckades inte lösa sin huvuduppgift, nämligen att bestämma hur de egna beslutsreglerna och de egna institutionerna skall förändras för att skapa en effektiv och handlingskraftig union när många fler medlemmar tas in. Resultatet blev att beslutsreglerna skall ses över igen när EU får fler än 20 medlemmar. Den viktigaste frågan för de europeiska demokratierna är att tillsammans stödja en fredlig och demokratisk utveckling i de länder som så länge lidit av kommunistiskt styre. Därför är vår besvikelse över EU:s oförmåga att reformera sig inför den här utvidgningen stor. De nordiska länderna har, enligt vår mening, ett särskilt ansvar för utvecklingen i Östersjöområdet och Barentsregionen. Därför är det viktigt för oss att de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen skall bli fullvärdiga medlemmar i EU. Det blir naturligtvis ohanterligt att i en union med 25 30 medlemmar bibehålla en så pass omfattande vetorätt som den nuvarande. Enligt vår mening bör vetorätten inskränkas till ett fåtal av de områden som EU har att besluta om. EU måste vara effektivt. Det betyder att beslutsmaskineriet måste vara effektivt men också att EU skall ägna sig åt rätt frågor. Beslut skall fattas så nära den enskilde som möjligt och helst av den enskilde och hans familj. Där det är möjligt bör besluten fattas av den lägsta praktiska politiska nivån. Sverige borde ha varit pådrivande för att den s.k. subsidiaritetsprincipen skulle ha stärkts i Amsterdamfördraget. Man måste bestämma sig för några principer för vad som skall avgöras på EU-nivå och vad EU inte skall lägga sig i, ett slags kompetenskatalog. Med hjälp av en sådan princip kan man tillämpa närhetsprincipen, dvs. att lägga beslutsmakt på rätt ställe. Ett problem som är gränsöverskridande och viktigt bör EU ha kompetens att besluta om. Om problemet är gränsöverskridande men ganska oviktigt kan man lägga det åt sidan. Om problemet är viktigt men inte gränsöverskridande bör EU hålla fingrarna borta. Då bör beslutet fattas i nationen, regionen eller av människorna hemma vid köksbordet utan politikers medverkan. Regeringen verkar alltför ofta landa på att allt som svenskar tycker är viktigt måste också vara lika för hela Europa och beslutas i Bryssel. Ta en sådan sak som föräldraförsäkringen. Folkpartiet tycker det är mycket viktigt med en föräldraförsäkring, men det är inte gränsöverskridande och därför bör beslutet enligt närhetsprincipen fattas i de olika medlemsländerna. Vi vill inte att andra länder kommer och dikterar för oss i Sverige vad de tycker är viktigt, och då måste vi också inse att andra länder kanske inte vill ha samma lösningar som vi. Det finns i dag frågor där beslutsmöjligheterna på EU-nivån är för små. Det finns också frågor där möjligheterna att besluta är för stora, t.ex. inom jordbrukspolitiken. Ett exempel på frågor där möjligheterna är för små är ekonomiska styrmedel för en bättre miljö. De frågorna räknas i dag till skattefrågorna, för vilka varje lands vetorätt gäller. Vi vill genomföra en skatteväxling för miljöns skull. För att det skall vara realistiskt i Sverige krävs att liknande reformer genomförs också i de länder som vi har stort utbyte med. I dag bromsas delvis reformarbetet upp genom att förslag som avviker för mycket från andra länders regler riskerar att försämra konkurrenskraften för företag. Vi beklagar att den svenska regeringen envist motarbetar denna förstärkning av möjligheterna att angripa gränsöverskridande miljöproblem. Det är negativt inte enbart för miljön i Europa utan också för EU:s möjligheter att påverka den globala miljön. Vi kommer att fortsätta kräva att de frågorna skall behandlas som de miljöfrågor de är och inte som skattefrågor. Det är bara genom ett ständigt pågående överstatligt politiskt samarbete som länderna tvingas låta vackra ord bli kraftfull handling. I reservation nr 20 uppmanar vi regeringen att vid nästa regeringskonferens driva denna fråga och då lägga fram förslag som gör det möjligt att med kvalificerad majoritet införa miljöavgifter som syftar till att motverka gränsöverskridande miljöproblem. Kuriöst nog har såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet anslutit sig och yrkar bifall till vår partimotion. Herr talman! Några av resultaten från regeringskonferensen är positiva, t.ex. den ökade öppenheten i beslutsfattande och redovisning av beslut. Det blir ett övergripande mål för EU att alla beslut skall fattas så öppet som möjligt. Enligt Amsterdamfördraget skall alla som bor i ett medlemsland ha rätt att ta del av parlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Hur detta skall gå till och när handlingar måste hemligstämplas återstår dock ännu att besluta. De nationella parlamenten skall få bättre information före EU:s beslut, samtidigt som fler beslut kommer att fattas med kvalificerad majoritet inom EU och Europaparlamentets makt ökar. Det är synnerligen väsentligt att en öppenhet präglar unionen. För att invånarna i medlemsländerna skall få ett förtroende för EU måste ansvar, närhet, öppenhet och mångfald vara grundprinciper för all maktutövning. Kravet på öppenhet innebär att EU måste tillämpa offentlighetsprincipen. Vår vision är att när EU:s ministerråd sammanträder som lagstiftare skall debatterna och besluten vara offentliga. Några fler positiva resultat från regeringskonferensen gäller en del sociala frågor, t.ex. jämställdhetspolitiken. Det gäller också polissamarbetet och utrikespolitiken. Amsterdamfördraget innebär att EU får ökade möjligheter att engagera sig i humanitära och fredsbevarande uppgifter och i operativa insatser i samband med krishantering och fredsfrämjande, de s.k. Petersbergsuppgifterna. EU har saknat kraft i den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Vi känner dock viss besvikelse över framstegen i bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten. Bovarna är i dag internationella, och de samarbetar över gränserna. För att effektivt kunna bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten borde även polissamarbetet bli mera gränsöverskridande. Vi anser inte att det hittillsvarande mellanstatliga polissamarbetet är tillräckligt effektivt. Herr talman! Som jag sade kommer Folkpartiet att säga ja till Amsterdamfördraget. Jag yrkar bifall till reservation nr 20.

Herr talman! Sannolikt kommer riksdagen i dag med tre fjärdedels majoritet att ytterligare ta några steg mot en federal statsbildning i Europa. Hur mycket man än anstränger sig att genom ett Orwellskt bildspråk dölja dessa steg råder det i dag en utbredd känsla också bland samhällsengagerade medborgare att den politiska utvecklingen glider ifrån oss och inte går att påverka. Orsakerna till detta är säkert flera. En orsak är utformningen av EU:s beslutsprocesser. Det folkliga deltagandet, t.ex. genom en folkomröstning om fördragsändringen, tillbakavisas i betänkandet. Intresset för att behandla EU-frågorna i fackutskotten för att öka riksdagens inflytande är också minst sagt svagt. Snarare är det så att de krafter i Europa som vill bygga den federala statsbildningen ser ett ökat inflytande från de nationella parlamenten som ett hinder. Denna syn menar jag har historiska rötter. Europarörelsens grundare Coudenhove-Kalergi ansåg redan under mellankrigstiden att den moderna demokratins epok skulle bli en parentes mellan bördsoch intelligensaristokratins tidsåldrar, som han uttryckte det. Kanske kommer han att bli sannspådd. Tanken att en elit måste ta ansvar för att ena Europa och ge det en framskjuten roll på världsarenan stöter vi då och då på också i den moderna debatten. Själv har jag under min tid som Europapolitiker utsatts för påtryckningar just med innebörden att när det gäller att stärka Europas roll på världsarenan kan majoriteter i folkopinioner inte få stå i vägen. Enligt Sören Holmbergs och Mikael Gilljams väljarundersökning Sveriges första Europaparlamentsval konstateras att mer än 50 % av väljarna är motståndare till en gemensam valuta. 52 % var motståndare till att ta bort vetorätten i ministerrådet. 66 % ville skärpa de nationella gränskontrollerna, och endast 20 % ville gå vidare på Schengenvägen. 52 % var mot att Sverige skulle delta i EU:s försvarssamarbete. Endast 8 % gillade tanken på ett Europas förenta stater, och bara 11 % var nöjda med EU:s demokrati. Men här i riksdagen ångar majoriteten på och försöker spela sin roll som en politisk elit som vet bättre än folket. Viktiga delar av den svenska statens självbestämmande urholkas, överstatligheten förstärks, gränskontroller avskaffas, det blir mer av gemensam utrikes och säkerhetspolitik och EMU-processen med gemensam valuta och centralbank bekräftas. I mellankrigstiden var det naturligt att se på Europa och européen ur ett mer raspräglat perspektiv. I sin bok Paneuropa säger Coudenhove-Kalergi: "Ännu äger dock Europa det kvalitativt främsta människomaterialet i världen. De framåtsträvande amerikanerna äro européer, som utplanterats i en annan politisk miljö. - Den europeiska kulturen är den vita rasens kultur, och den har uppstått på antikens och kristendomens grundval. - Dess förnämsta resultat är vetenskapen och dess praktiska tillämpning inom teknik, kemi och medicin. Härutinnan överträffar den vida alla andra kulturer. - Genom enhetlig organisation, utnyttjande av naturtillgångarna och rationellt införlivande av de afrikanska kolonierna, som i omfattning kunna jämföras med asiatiska Ryssland, skulle Paneuropa kunna självt framställa alla råvaror och livsmedel, som det har behov av och därigenom vinna ekonomisk oavhängighet." Elitismen, stormaktsambitionerna och den koloniala synen på världen var då inget som behövde döljas. I dag är språkbruket ett annat men jag tror att den moderna Europarörelsen skulle må väl av att studera de egna historiska rötterna. I viss mån skymtar också elitism och stormaktsambitioner fram i vår sentida debatt. Före folkomröstningen om EU-medlemskapet var ett argument för att folket skulle rösta ja att det var "för att få ett naturligt skydd mot våra egna politiker", som P G Gyllenhammar uttryckte sig i Aftonbladet. Sveriges företrädare i EFTA:s övervakningsorgan, Nic Grönvall, argumenterade för att det demokratiska styrelseskicket skulle ges ett mindre utrymme. Han hyllade en "byråkrati som kan agera utifrån stor integritet, stor sakkunskap och visioner som inte är tyngda av gammeldags ideologier". Det var befogat att denna byråkrati hade monopol på förslagsrätten. Före jul förekom inlägg i den här debatten från en känd debattör, nämligen från Bo Södersten, som ju vill lägga över en stor del av politiken till en grupp kompetenta medborgare utanför den politiska sfären. När vi den 4 mars i debatten om en oberoende riksbank debatterade här i kammaren kunde man höra Carl B Hamilton från Folkpartiet hävda att medborgarna skulle gynnas om t.ex. inflation och räntor bestämdes av andra än politiker som har välbekanta frestelser att jaga röster genom åtgärder som leder till hög inflation. Senare i debatten anslöt sig Pär-Axel Sahlberg till Carl B Hamiltons synpunkter. Så talar de i dag som själva utnämner sig till folkets företrädare vid sidan av de demokratiska spelreglerna. Enligt min mening går det en röd tråd från mellankrigstidens och 30-talets debatt om den parlamentariska demokratins tillkortakommanden och nödvändigheten av en byråkratisk elit som tar över mer av beslutsfattandet. Varje nationellt parlament tycks nu innehålla tillräckligt många eftergivna och likgiltiga folkvalda som tror att det är oundvikligt att de måste beröva sig själva och folket inflytande över samhällsutvecklingen. Givetvis är detta tragiskt. Nu finns de som tycker att det som jag säger är ett förgrämt nej-sägarklagande som kommer att dö bort under historiens gång. Jag ser emellertid många tecken på att just en kritik mot beslutsfattandet inom EU växer fram i flera länder. Inte minst gäller det bland de unga. När de kämpar för miljöfrågor, djurskydd, social rättvisa, minskad arbetslöshet, konsumentintressen osv. utan att nå påtagliga resultat kommer de givetvis att fråga sig varför det är så. Det gör de också redan nu. De tar reda på hur EU fungerar, och de kommer att inse att bakom den med integritet och sakkunskap polerade kommissionsfasaden döljer sig starka lobbyintressen finansierade av transnationella bolag. Självfallet är det viktigt för dessa lobbyister och bolag att kommissionen har kontroll över EU:s dagordning. Att lämna denna dagordning till vad lobbyintressen ser som röstfiskande politiker är sannolikt för många av dem en fasa. Därför är det heller inga regeringar som vill ifrågasätta kommissionens initiativmonopol. I Amsterdamfördraget stärks i stället kommissionens initiativmöjligheter, och det sker också inom tredje pelaren. Ibland förs argumentet fram att ökad överstatlighet är en nödvändighet för att bekämpa brottslighet och bedriva miljöpolitik. Vi har redan i dag hört de argumenten. Den ökande överstatlighet som det är fråga om i de här fördragsändringarna rör, åtminstone i det korta perspektivet, till stor del andra frågor än just miljön och bekämpningen av brottslighet. Framtida överstatlighet när det gäller asyl och flyktingpolitik kan ju inte räknas in som brottsbekämpande åtgärder. Inte heller kan ökad överstatlighet när det gäller ramprogram för forskning och utveckling räknas som brottsbekämpning. Jag tror inte att det håller att använda just de argumenten för att argumentera för den överstatlighet som nu införs. Herr talman! Det skulle verkligen stärka demokratin i EU:s beslutsprocess om det gick att föra över mer beslutsmakt till de nationella parlamenten och stärka samarbetets mellanstatliga karaktär. Inte i en enda mening föreslås dock någonting sådant. Möjligen skall parlamenten nu i ett tidigare skede före beslut få förslag från kommissionen, och detta är positivt. Inte ett enda konkret förslag om hur folket självt skall kunna bli deltagande i beslutsprocessen läggs emellertid fram. Ett införande av tydligare skrivningar om ökad öppenhet är givetvis bra. I framtiden kan då möjligheten till insyn öka och den offentliga debatten förbättras. Under en tvåårsperiod efter fördragets ikraftträdande skall bestämmelserna om öppenhet fyllas med ett konkret innehåll. Vi vet ännu inte hur reglerna kommer att se ut. Vi vet inte hur det blir med diarier, som är en förutsättning för en fungerande handlingsoffentlighet. Någon meddelarfrihet kan vi förmodligen inte se fram emot. Beträffande dem som ser kampen mot arbetslöshet som den allra viktigaste politiska frågan kan man fråga sig om inte sysselsättningskapitlet i första pelarens avdelning 8 kan vara ett skäl att stödja fördraget. Det kommer att bli mer av rapportskrivande om sysselsättningens utveckling både i unionen och i de enskilda medlemsstaterna. Erfarenheter kommer att utbytas. Rådet kommer att ge medlemsstaterna rekommendationer. Sysselsättningspolitiken i de enskilda länderna kommer att övervakas av en kommitté. Allt detta är troligen bra. Arbetslöshetsdebatten blir en institutionaliserad del av EU-politiken. Vi för vår del tror dock inte att det går att på detta sätt bedriva en effektiv sysselsättningspolitik frikopplad från den ekonomiska politiken. EMU, konvergenskraven och stabilitetspakten sätter fortfarande snäva ramar för möjligheterna att effektivt bekämpa arbetslösheten. Alltjämt är prisstabilitetsmål och budgetdisciplin stenhårt överordnade kampen mot arbetslösheten. Jag menar att denna politik står i bjärt kontrast till den sysselsättningsunion som Ingvar Carlsson en gång argumenterade för före folkomröstningen om medlemskapet. 20 miljoner arbetslösa och 57 miljoner fattiga kommer inte, mot bakgrund av den här politiken, att se några större förändringar under de närmaste åren. När det gäller skrivningarna om miljön kan man peka på såväl framsteg som bakslag. Det är ett framsteg att uttryck som hållbar utveckling och miljö förs in som grundläggande mål och att de skall beaktas i politiken. Det som diskuteras mest är den s.k. miljögarantin i artikel 100a. Fortfarande finns det möjligheter för ett land som vill behålla strängare regler att begära det när nya regler införs på EU-nivå. Nytt är att kommissionen, när dispens ges, är skyldig att grunda denna på vetenskapliga fakta. Man kan undra vad forskare tycker om att en kommission skall avgöra vad som är vetenskapliga fakta eller inte. Ett medlemsland som vill införa en nationell bestämmelse måste visa att problemet är specifikt för medlemsstaten och att det hela baseras på vetenskapliga fakta. Det kommer att bli svårt att hävda t.ex. att en kemikalie är farlig i Sverige men inte i Danmark eller andra länder. Dispenser kommer det med all säkerhet bli mycket svårt att få. Herr talman! Sammantaget gör vi bedömningen att det är relativt små framsteg som har gjorts inom t.ex. politikområdena sysselsättning, miljö, öppenhet och jämställdhet samt att de inte uppväger problemen med en ökad överstatlighet och vandringen mot en federal statsbildning i Europa. Senare i debatten kommer Eva Zetterberg att ta upp argument kring folkomröstningsfrågan. Jan Jennehag kommer att ta upp debatten om den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Kenneth Kvist kommer att ta upp de konstitutionella frågorna. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 5, 6, 7, 14 och 17.

Herr talman! Jag hoppas att Göran Lennmarker har rätt, men det är också andra krig som har förts under århundradenas lopp över hela jordklotet, på alla de fem kontinenterna, just från europeiska stormakter. Tiotals miljoner indianer utrotades i Amerika. Övergreppen i kolonierna i Afrika och Asien är väl dokumenterade. Också av den historien måste Europa naturligtvis dra sina slutsatser.

Herr talman! Jag har deltagit i ganska många år i den europeiska debatten, och jag stöter då och då på argumentationen att Europa skall spela sin roll, ungefär som i gamla tider på världsarenan. När Kanada grep fiskebåtarna utanför deras kust diskuterade EU parlamentet att man skulle ha haft en flotta för att kunna frita det spanska fiskefartyget. Tendenserna i det här sammanhanget är för mig ibland oroande. Nu tror jag att särskilt de alliansfria staterna, som har en annan historia, kan utgöra en broms på den här typen av politik. Jag ville med mina citat från Europarörelsens grundare visa vilka perspektiv som då fanns, och som den generation som skapade den europeiska unionen efter andra världskriget fick sin utbildning i, nämligen på 20 och 30-talet.
Herr talman! Jag vill be Vänsterpartiet om ursäkt. Jag påstod att Vänsterpartiet står bakom reservation nr 20 som handlar om att miljöskatter skall avgöras som miljöbeslut och ej som skattebeslut. Jag blev uppmärksammad på att Vänsterpartiet inte står bakom den reservationen. Jag vet inte varför jag fick för mig det. Ibland tror jag att man ser det man vill se, och jag ville väl se en ljusglimt i det förgrämda nej-sägandet.
Herr talman! Vi har tittat på den reservationen. I vissa sammanhang skulle vi nog kunna tänka oss majoritetsbeslut för att tvinga fram skatteregler på miljöområdet, men den här reservationen är väldigt generellt skriven och slår över hela området. Jag vill inte se t.ex. att EU med majoritetsbeslut inför koldioxidskatt på värmeproduktion från biomassa. Det här måste man avgöra i varje konkret fall, och därför är reservationen litet för allmänt skriven. Men vi kommer att fortsätta den här diskussionen.

Herr talman! När Magnus Härenstam i Jeopardy ger svaret "Hundratals nya små och stora steg på vägen mot att göra EU till en federal stat" blir frågan "Vad är Amsterdamfördraget?". Jag tror att vi kommer att vara ganska eniga om den saken om några år. Jag är också enig med dem som säger att det här inte är samma revolution som när Maastrichtfördraget kom till. Det var ett jättekliv, och det här har mer karaktären av många små och större steg. En sak som har uppmärksammats mindre i den debatt som trots allt har förekommit är att EU i och med det här fördraget för första gången får karaktären av att majoritetsbeslut dominerar inom alla EU:s beslutsområden. Majoritetsbeslut blir dominerande inom hela EU, inom alla pelare. Det här är intressant, och jag tycker att det borde uppmärksammas mer. Inom utrikespolitiken är det t.ex. helt klart att det kommer att vara majoritetsbeslut som dominerar i framtiden. Det är inte någonting som man får en känsla av när man lyssnar på regeringens beskrivningar. Vilka är det som blir vinnare i och med det här fördraget? Jag tycker att de som måste ses som de stora vinnarna är EU:s institutioner. EU-parlamentet får en betydligt starkare maktställning än i dag. Inom en lång rad områden - det har också listats i detta betänkande - får EU-parlamentet mer makt, mer att säga till om. EG-domstolen får betydligt mer makt än man har i dag, och man har redan i dag en stark ställning. EG domstolen har drivit på integrationssamarbetet mot en gemensam statsbildning. Men man får ännu mer att säga till om. Sveriges riksdag kommer i dag att ta särskilda beslut om att överlämna beslutsbefogenheter till EG-domstolen. Det gäller inom rättsområdet. EU-kommissionen kommer också att få en betydligt starkare ställning, t.ex. inom utrikespolitiken men också inom andra områden, eftersom man lyfter över en lång rad områden till s.k. överstatliga beslut. Kommissionen får då initiativrätt, ensamrätt på att ta initiativ till nya beslut. Så här kan man hålla på; EU:s institutioner får en efter en mer makt. Vilka är då de som förlorar makt? Jo, det är naturligtvis de 15 olika nationella parlamenten; Sveriges riksdag, det danska folketinget, det brittiska parlamentet och alla de andra inom EU. I förlängningen är det folken i Västeuropa som förlorar makt, därför att man överlämnar makt till en odemokratisk struktur. Man låter demokratiska beslut, makten över demokratiska beslut, försvinna genom fingrarna ut till institutioner som styrs med en byråkrati och som inte kan ställas till ansvar för det som de beslutar om. Det här är en väldigt farlig utveckling. Man kan undra vart vi är på väg. Är det mot en federal stat? Var är vi i så fall i den processen? Hur långt skall vi gå? Jag tycker att regeringen och Lena Hjelm-Wallén om något borde ställas till svars för och tala om hur långt man är beredd att gå. Är det hit men inte längre? Är det att vi skall gå en ytterligare vända under nästa mandatperiod, en ny regeringskonferens, där vi överlämnar ännu mer makt till de stora länderna, där ännu mer av vetorätten försvinner, eller är det nog nu? Det är en sådan grundläggande och viktig fråga som jag tycker att Lena Hjelm-Wallén måste svara på i dag. Riksdagen har litet grand tagit ställning i de här frågorna tidigare. Redan när vi gick med i Europeiska unionen för några år sedan har man sagt att överlåtelse av beslutsbefogenheter inte kan ske i en sådan utsträckning att regeringsformens bestämmelser om statsskickets grunder upphör att vara giltiga. Riksdagens ställning som det främsta statsorganet får inte genom överlåtelse av normgivningsmakten urholkas i väsentlig grad. Jag tycker att det är helt uppenbart att vi redan har passerat den punkt där riksdagens ställning urholkas i väsentlig grad i normgivningsprocessen. Riksdagen har faktiskt blivit ett rådgivande organ till regeringen i lagstiftningsprocessen i stället för att vara den lagstiftande makten. Men majoriteten hänvisar fortfarande till det här i riksdagen. Man säger fortfarande att det inte har hänt någonting väsentligt. Det tycker jag är mycket betänkligt. Följer man med över huvud taget i vad som händer? När tar man klivet över den här ribban, som jag tycker att man redan måste ha insett att vi har stigit förbi? Jag tycker att Lena Hjelm-Wallén, som är här nu, regeringen i sin helhet och riksdagen beter sig som kräftorna i grytan. De tänker sig att hoppa ur när det blir för varmt. Men de upptäcker aldrig att det blir för varmt, därför blir de kokta. Steg för steg urholkas statsskickets grunder och riksdagens ställning. Men majoriteten upptäcker inte att någonting har hänt, därför hamnar vi i en federal stat och svenska folkets möjlighet att påverka framtiden eroderas. Men det fattas aldrig något beslut om det i Sveriges riksdag. Det bara blev så, antagligen. Varför är det då så väldigt bråttom, kan man undra. Amsterdamfördraget skall inte träda i kraft förrän tidigast nästa år. Det finns inte heller något formellt datum när det måste träda i kraft. Det är väldigt bråttom att anta detta. Vi har haft en forcerad behandling i riksdagen, en forcerad remissomgång, därför att det gäller att till varje pris undvika att svenska folket får vara med i den här processen. Det stora problemet för regeringen är att en väldig majoritet av svenska folket faktiskt är kritisk redan till det som gäller i dag. Jag tror att det är en ganska lugn bedömning man kan göra, att en majoritet av svenska folket inte vill ta ytterligare steg mot överstatlighet. Man tycker att det är nog med den byråkrati vi har fått redan. Och de många vill redan träda ur EU. Majoriteten, åtminstone 60 % i de flesta mätningar, tycker att det är dåligt redan. Nu är det så att nästan 90 % här i riksdagen verkar tycka att man skall ta ytterligare steg i stället och fortsätta att överlåta beslutanderätten. Regeringen har valt att vara följsam mot EU:s stormakter och representera minoriteten här hemma. Det har varit viktigare att vara en duktig representant, deltagare i det gemensamma samarbetet, och följa stormakternas, framför allt Tysklands och Frankrikes, strävanden så gott det går än att representera det svenska folket. Därför har det blivit så att regeringens värsta och största motståndare är svenska folket. Det är ju en tragisk utveckling att vi har fått det så, att regeringens fiender är svenska folket. Det är det som måste anses ligga bakom situationen att det till varje pris gäller att i riksdagen fatta de här besluten innan svenska folket har val till riksdagen i höst. Man kunde faktiskt ha valt att göra den här ändringen i beslutsöverlåtelsen genom att fatta beslut på samma sätt som man gör när man ändrar grundlagen. Då hade vi, som det står i Sveriges grundlag, fått fatta ett beslut före valet och ett beslut efter valet. Svenska folket hade fått vara med i beslutsprocessen, man hade kunnat ta ställning till detta den 20 september. Man kunde också, som vi har föreslagit, ha beslutat att hålla en folkomröstning, som man gör i Danmark, Irland och Portugal. Då hade man också låtit svenska folket vara med. Man kunde också ha beslutat att skjuta på hela beslutsprocessen till i höst. Det finns flera andra länder som kommer att besluta om ratificeringen i höst. Det är inte nödvändigt att anta detta nu. Det är inte så bråttom reellt sätt. Men regeringen har bråttom, för man vill till varje pris undvika att svenska folket skall kunna vara med i den här processen. Om vi går tillbaka till själva sakinnehållet vill jag erinra om att när vi fick en redovisning här i riksdagen efter det att förhandlingarna var färdiga var reaktionen från regeringen att detta var bingo för Sverige. Det var toppen. Stora framsteg för svensk förhandlingskonst hade nåtts genom Amsterdamfördraget och förhandlingarna i Amsterdam som skedde på sommaren. Man sade att miljögarantin skärpts, att miljöfrågorna tagit stora kliv framåt, som Helena Nilsson säger här nu. Man sade att man löst många problem med arbetslösheten. Man sade också att man fått in en svensk offentlighetsprincip. Det var ett stort steg framåt. Om man tittar litet mer noggrant på en och en av de här frågorna får man inte längre samma bild. Följer man vad hela miljörörelsen enigt har sagt efteråt finner man att det inte blev någon skärpning av miljögarantin. Det var ett bra säljargument för Amsterdamfördraget då. Men efteråt bleknar den bilden. Det visade sig i stället att man tillsatt ytterligare villkor för att ett enskilt land skall kunna gå före på miljöområdet. Det blir svårare att gå före på miljöområdet. Själva miljögarantin har vidgats, men det blir svårare genom att man tillsätter ytterligare villkor, t.ex. om den inre marknadens funktion, som inte fanns tidigare. När det gäller nya regler måste miljöproblemet vara speciellt för just det landet. Hur många miljöproblem är speciella för just det landet? Och de måste ha uppkommit efter det att EU har fattat beslut om den nya regeln. I de flesta fall är det bara så att man kanske råkar upptäcka problemen efteråt. De har inte uppkommit då. Så var det med det bingoutropet. Problemet med arbetslösheten har inte heller lösts. Jag tror inte att man kan säga att det finns någon fackförening som ropat heureka och sagt: Nu grejar det sig i alla fall. Våra medlemmar här i Byggnads eller Metall får jobb. Det är inte så det funkar. EU har satt frågan om att klara av arbetslösheten högst på dagordningen sedan sommaren 1993. Än så länge har det inte lett några steg vidare. Men det är precis det som man nu har formulerat i Amsterdamfördraget. Sommaren 1993 var inte Sverige medlem i unionen, såvitt jag minns. När det gäller öppenheten är det på ungefär samma sätt. Där har vi en praxis som nu formuleras i Amsterdamfördraget. Det är ett steg framåt, det tycker jag att man kan hålla med om. Det är ingen stor förändring. Vi vet inte hur det hela kommer att sluta. Det är institutionerna själva som bestämmer om det skall bli någon öppenhet och i vilken grad handlingar skall släppas ut eller hemligstämplas. Jag kan gå in på många fler frågor. En stor förändring är en stor svensk framgång. Det gäller det militära området. Sverige drev på tillsammans med Finland att EU skall få möjligheten att sätta in militär makt i internationella krishärdar. Danmark, som är med i Nato, har fått ett undantag. Landet deltar inte i det försvarspolitiska samarbetet. Men Sverige driver på att göra EU till en militär maktfaktor. Jag tycker att det är uppseendeväckande att det har blivit så. Annika Nordgren kommer att gå vidare inom det här området. Det har hänt mycket på de utrikespolitiska och militära områdena. Kia Andreasson kommer att tala om det. Det har också hänt mycket på rättsområdet. Birger Schlaug kommer senare under debatten att ta upp viktiga EU-frågor. Jag vill till sist säga några ord till Helena Nilsson. Hon sade att flexibel integration ger möjlighet för några länder att gå vidare mot ett alleuropeiskt samarbete. Jag skulle vilja veta hur det ger möjlighet till ett alleuropeiskt samarbete. Är det inte så att några länder kan ta nya steg mot en federal stat? Folkpartiets Isa Halvarsson säger att det är viktigt med fred och demokrati i ett enat Europa. Vetorätten måste bort. Är EU vägen till demokrati i Europa? Isa Halvarsson måste utveckla den saken närmare. Jag vill reservera mig på några punkter. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5, som handlar om beslutsformerna, men också 9, som handlar om asylrätten. Det är mycket graverande att Sverige bidrar till att urholka asylrätten och Genèvekonventionen. Sedan är det också reservation 15.

Herr talman! När jag har blivit tillfrågad av Peter Eriksson skall jag också svara. Jag skall börja med Herr talman! Miljöfrågorna har stärkts. Det är ett bevis på att regeringen har varit lyhörd. Regeringen påbörjade sitt arbete med miljöfrågorna i en bisats. Men efter att ha lyssnat på debatterna blev regeringen konstruktiv och drev på arbetet i regeringsförhandlingarna. Regeringen skall ha en eloge för det. Det faktiska utfallet av regeringsförhandlingarna innebär enligt Centerpartiets uppfattning en förstärkning av miljöfrågorna - inte minst den s.k. miljögarantin. Till den konkreta frågan om den flexibla integrationen. Det är en möjlighet i samband med Amsterdamfördraget som står till buds med den karaktär som unionen har. Några länder kan gå före i samarbetet utan att ändra den grundläggande unionskaraktären. Det är den frågan vi har att ta ställning till i dag, och majoriteten anser att den inte på något område går i mer federalistisk inriktning. Vi i Centerpartiet bedömer att den flexibla integrationen kan leda till ett alleuropeiskt samarbete utan att det blir ett mer federalistiskt samarbete. Det är mitt svar på Peter Erikssons fråga.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Helena Nilssons argumentation. Den flexibla integrationen innebär att några länder går före i riktning mot majoritetsbeslut inom nya områden. Det blir i riktning mot en federal stat. Precis samma har skett inom Schengen och sker nu inom EMU. Nya områden tas in, och andra följer efter. Med ordet alleuropeiskt låter det som om hela Europa är med. Det är precis motsatsen. Det är några få som går före. Det är det intryck jag får. Sedan var det frågan om miljögarantin, Helena Nilsson. Inför förhandlingarna sade både Centern och Kristdemokraterna att man ville ha en villkorslös miljögaranti. Nu säger Helena Nilsson att det blir bättre, fastän det har blivit ytterligare villkor, ytterligare försvåranden för att något land skall kunna gå före. Hela miljörörelsen är enig om att detta är bedrövligt. Ändå har Helena Nilsson mage att säga att det har blivit bättre. Jag tycker att det är magstarkt.
Herr talman! Jag vidhåller vad jag tidigare har sagt. Miljöarbetet har förstärkts. Det får stå för Peter Erikssons dåliga omdöme att uttala huruvida det är magstarkt eller inte som ett argument i Sveriges riksdag. Peter Eriksson bör läsa utrikesutskottets betänkande på s. 26, där utrikesutskottet refererar till vad som har sagts i det utskott Peter Eriksson själv är ledamot i när det gäller synen på den flexibla integrationen. Den skall ske inom de samarbetsramar Amsterdamfördraget ger, dvs. att det inte leder till en ökad federalistisk inriktning av samarbetet. Med detta har jag svarat på frågan. Jag ställer mig, till skillnad från
Herr talman! Det är intressant att Centern driver denna inställning. T.o.m. regeringen beklagar i propositionen att det blev så med frågan om flexibel integration. Centern säger utåt att man inte är för och argumenterar ofta för en federalistisk riktning inom EU. Nu säger man att detta är bra, fast det är tydliga steg i den riktningen. Det är skönt att säga att Helena Nilsson inte vägrar erkänna att hon ställde krav på en villkorslös miljögaranti. Det hedrar henne. Jag håller med om att det var riktigt.
Herr talman! Jag är inte för ett Europas förenta stater. Men om det skall bli kraft bakom EU:s agerande krävs det att vetorätten tas bort i vissa fall. EU och medlemsländerna är demokratier. Man förbinder sig att respektera allmänna principer om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Peter Eriksson frågade vart vi är på väg. Det visste Miljöpartiet redan vid folkomröstningen. I debatter förde ni fram att svenska flaggan skulle försvinna. Sverige skulle inte få delta i OS under svensk nationalitet. Påven skulle bestämma över jämställdheten. Har Miljöpartiet gjort någon uppföljning av farhågorna? I så fall skulle ni veta att vi fortfarande har svenska flaggan. Vi har nyss deltagit i OS, och vi skall snart delta i VM. I fördraget står det att jämställdheten skall bli en grundprincip för EU som skall gälla alla samarbetsområden.
Herr talman! Man kan naturligtvis använda vilka argument som helst. Jag var medlem i Miljöpartiet vid folkomröstningen. Jag har inte sett något dokument som Miljöpartiet har antagit där det framgår att den svenska flaggan kommer att förbjudas. Det är inte den avgörande frågan. Det finns andra saker som är viktigare. Där har det visat sig att vi i stor utsträckning har fått rätt. Debatten i samband med folkomröstningen var inte det sista steget. Nu kommer det nya steg med ytterligare överlåtelse av beslutsrätten. Det håller riksdagen med om. Därför måste vi i dag i flera fall fatta beslut med tre fjärdedels majoritet. Ännu mera makt skall överföras. Isa Halvarsson säger att Folkpartiet vill gå ännu längre. Men vilket är slutmålet - om det inte är ett Europas förenta stater? Jag tycker inte att det finns någon logik i resonemanget när man säger att man vill gå betydligt längre, och ändå inte vill gå ända fram. Finns det någon slutstation, och var ligger den i så fall?
Herr talman! Slutstationen är att vi i Folkpartiet inte vill ha ett Europas förenta stater. Vi vill ha vår nation kvar, och det kommer vi också i fortsättningen att vilja. Vi tycker att EU-samarbetet har varit till övervägande del positivt.
Herr talman! Jag tror att det är ungefär som med kräftorna jag pratade om tidigare. Isa Halvarsson tycker att vi måste ha kvar den svenska flaggan, men i övrigt finns det nog inte så många viktiga saker. Jag har aldrig sett någon riktig lista från Folkpartiet. Jag vet att Bo Könberg någon gång har talat om att vi måste ha kvar sjukvårdsfrågorna nationellt. Han var ju sjukvårdsminister, vad jag minns. Men något annat har jag inte hört.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet om Amsterdamfördraget. Jag vill också i sammanhanget yrka bifall till vår reservation nr 13. Vi står naturligtvis bakom våra övriga reservationer också, men för tids vinnande nöjer vi oss med att yrka bifall till denna. Herr talman! Så har kammaren återigen av radarparet Hurtig och Eriksson fått uppleva en makalös svartskrivning och svartmålning av ett steg framåt i EU-sammanhang. Det är förvånande, och svårt att riktigt förstå, var de får alla negativa argument ifrån och hur svart man kan läsa olika resultat, även om man har den allra största ambition. Vi vet naturligtvis att resurserna som dessa partier har i Bryssel har valt att i stället för att försöka utveckla unionen använda sina medel för att skicka hem mer svart färg att måla den svenska opinionen med. Men jag är ändå förvånad över att man kan vara så dyster som man här har redovisat. Herr talman! Vi som sätter vår tillit till, och bär på en övertygelse om, att ökat samarbete och ökad öppenhet mellan Europas folk främjar fred och frihet, och att det skapar förutsättningar för en rättvisare ekonomisk fördelning mellan människor i vår region, i Europa, har anledning att se Amsterdamfördraget som en framgång för Europas folk. Regeringskonferensen som föregick Amsterdamfördraget avslutades på ett sätt som de flesta förhandlingar gör, dvs. både med glädjeämnen och med besvikelser. Vi kan konstatera tre grundläggande målsättningar i regeringskonferensen: att förnya unionen att skapa ett medborgarnas Europa att förbereda utvidgningen mot öst Herr talman! Kristdemokraterna har konsekvent understrukit att EU:s främsta uppgift är att främja fred och solidaritet. Det innebär att utrikes och säkerhetspolitiken tillsammans med den förestående utvidgningen av unionen måste prioriteras framför allt annat arbete. Beslutsreglerna har ändrats i Amsterdamfördraget. Ett medlemsland som inte kan acceptera att omfattas av ett beslut kan välja att lägga ned sin röst och på så vis undvika att hindra övriga länder att gå vidare. Detta ger ett effektivare beslutsfattande, och det innebär en vinst, inte bara för de länder som vill fatta beslut, utan även för det land som väljer att stå utanför. Vetorätten finns faktiskt kvar. Det har sagts tidigare att en analysenhet skall skapas, och så skall det också bli. Enheten skall utarbeta en långsiktig strategi för att skapa analysunderlag för beslut som skall ge en tidig förvarning för potentiella konflikter som finns i Europa och i dess närhet. Petersbergsuppgifterna finns med, och de har också skrivits in i fördraget. Uppgifterna gäller humanitära insatser, räddningsinsatser, fredsbevarande uppdrag och insatser av stridskrafter vid krishantering, inklusive fredsskapande. De här uppgifterna ger Sverige och övriga alliansfria länder en möjlig och en viktig plattform för deltagande i fredsarbetet. Herr talman! När det gäller mänskliga rättigheter har en viss framgång uppnåtts i det nya fördraget beträffande ickediskriminering. En ny artikel, nr 6 a, ger rådet möjlighet att vidta åtgärder mot diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion och de andra kända faktorerna. Det är ett viktigt steg på vägen för att göra EU mer medvetet på detta område. Vi kristdemokrater skulle gärna ha velat se att ett förbud mot diskriminering hade skrivits in i fördraget. Det hade varit ännu bättre. Enligt vår uppfattning är det en besvikelse att inte Europarådets konvention om mänskliga rättigheter har införlivats i fördraget. Det är bra att man nu anger ett tidsperspektiv för att besluta om åtgärder som rör asyl, skydd av flyktingar, ansvarsfördelning, invandring, olaglig invandring samt rättigheter för tredjelandsmedborgare som legalt vistas i EU. När det gäller unionens demokratiska utveckling finns det en vanligt förekommande kritik mot EU, som har gällt det demokratiska underskottet. Därför har medlemsländerna nu enats om att öka öppenheten och insynen i unionens arbete. Rådets omröstningar skall vara offentliga framöver. Vi kristdemokrater ser Europaparlamentets ökade inflytande som en demokratisk framgång. Det europeiska folkets direktvalda parlament har naturligtvis en ökande roll, och det tycker vi är viktigt. När det gäller medborgarnas Europa är det en viktig signal till Europas ca 20 miljoner arbetslösa att EU-politiken kommer att fokusera på åtgärder som främjar sysselsättning och en bättre social standard. Den fria inre marknaden i Europa kompletteras på det här sättet med ett socialt ansvarstagande. Det välkomnar vi. Flexibiliteten innebär att ett antal länder kan gå vidare till ett fördjupat samarbete utan att alla medlemsländer måste vara med. Den formen av samarbete är begränsad genom en rad olika villkor. Villkoren legitimerar flexibiliteten, som måste ses som en nödvändighet inför kommande utvidgningar. Jag tror inte att man skall underskatta att vissa länder av egen vilja vill gå vidare. Då måste också demokratin hitta vägar för detta. Herr talman! Jag skall säga något beträffande utvidgningen mot öst. Som så ofta har påpekats är östutvidgningen en historisk uppgift för EU. Av solidaritetsskäl, för freden och för vår egen säkerhet är det nödvändigt att bereda en väg för medlemskap för de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa. Att värna freden genom gemenskap och solidaritet har varit, och måste fortsätta att vara, EU:s främsta uppgift. Det fortsatta och utvidgade samarbetet gynnar inte bara Europas folk, utan i förlängningen även säkerheten i omvärlden. Ingenting får därför komma i vägen för den utveckling mot medlemskap som har påbörjats i kandidatländerna. Det är därför oroväckande att man i Amsterdam inte kunde lösa några av de institutionella frågor som tidigare angivits som nyckelområden för utvidgningen. Det beklagar vi. Det är framför allt tre frågor som kvarstår och som måste se sin lösning, nämligen kommissionens framtida sammansättning, ökad användning av kvalificerad majoritet för beslut i rådet samt en ny röstviktning i rådet. När det gäller miljöfrågor vill jag säga att det slutliga resultatet måste anses alldeles otillräckligt för vår del, trots vissa framgångar inom miljöområdet. Visserligen bekräftas miljöfrågornas vikt av att en hållbar utveckling anges som ett mål, men de konkreta åtgärderna har inte givits ett ökat utrymme i fördraget, som vi skulle vilja ha sett. En annan besvikelse på miljöområdet gäller miljöskatter. Kristdemokraternas anser att ett beslut om miljöskatter skall kunna fattas med kvalificerad majoritet i rådet. När det gäller kriminaliteten vill jag säga att det i och med utvidgningen blir ännu viktigare att långtgående samarbete mot gränsöverskridande kriminalitet finns på plats och fungerar effektivt. Dels blir unionens yttre gränser betydligt längre, dels är det ett faktum att illegal handel i dag i stor utsträckning transiterar från Öst och Centraleuropa. Medborgarnas trygghet är direkt beroende av den gemensamma kampen mot kriminalitet. När det gäller asyl vill jag säga att den nya asylpolitiken innebär ett allvarligt bakslag. Att Spanien lyckades få igenom ett protokoll som begränsar möjligheterna för en medborgare i ett EU-land att söka asyl i ett annat land står i strid med flyktingkonventionen, som skall garantera obegränsad tillgång till asylansökan. Detta beklagar vi kristdemokrater, och vi kommer att arbeta för en förändring på det området.
Herr talman! Holger Gustafsson menade att vi svartmålar den europeiska unionen och använder parlamentets resurser för att skicka hem våra negativa rapporter. Vi står för en strategi i båda dessa avseenden. Det vi är kritiska mot i den europeiska unionen försöker vi naturligtvis att förändra genom arbete i Europaparlamentet. Vi deltar i rapportskrivande och lägger fram förslag i de utskott där vi får möjlighet att medverka. En av våra ledamöter har skrivit en viktig rapport för att medlemsstaterna skall ta itu med våldet mot kvinnor i Europa. 1998 har blivit ett år mot kvinnovåldet i Europa just därför att en vänsterpartist har skrivit en rapport och jobbat tillsammans med den europeiska kvinnorörelsen omkring just dessa frågor. Det måste väl ändå vara positivt, Holger Gustafsson.
Herr talman! Jag är den första att glädjas om Vänsterpartiet åstadkommer positiva framsteg inom EU-parlamentet. Det är mycket värdefullt. Men det vi som parlamentariker i denna kammare och svenska folket upplever både från Vänstern och Miljöpartiet är denna ständiga svartmålning av allt som har med EU att göra. Jag skulle vilja späda på det hela litet grand genom att säga att det ofta är väldigt onyanserat. Vi hörde från talarstolen tidigare beskrivningen att nästan alla politiska beslut nu är majoritetsbeslut. Sedan lade man till att det gällde alla beslut som är av betydelse. Där fick man utrymme att vara sanningsenlig. Man ger opinionen ett intryck av att det gäller nästan allt. På samma sätt säger man att parlamentet snart inte har någon makt kvar. Vi som sitter i EU-nämnden vet ändå att det politiska område där EU kommer oss till mötes utgör en liten del av samhället. Jag kan inte säga någon siffra. Låt oss säga att EU har ett engagemang i ett par tre procent av de hundra. Då kan man inte säga att det svenska parlamentet saknar betydelse i lagstiftningen.
Herr talman! Är det något område där parlamentet saknar betydelse så är det på EU-nämndens område. Vi utgör ett bollplank. Regeringen informerar oss om vilka beslut man tänker fatta när man far ned på ministerrådsmötena. Däremot sker det ingen beredning i utskottet av dessa ärenden, så att vi kan vara en jämbördig part i dialogen. Även många forskare uppfattar i dag riksdagens sätt att medverka i besluten i EU-nämnden som en skenverksamhet när det gäller parlamentariskt inflytande. Den frågan kommer vi att debattera i betydande utsträckning framöver.
Herr talman! Det är min erfarenhet - jag har suttit med i EU-nämnden sedan den kom till - att vi till huvuddelen blir ganska eniga om de ärenden som regeringen har berett och som vi behandlar där. Regeringen kommer riksdagen till mötes, och vi har möjlighet att ge synpunkter på ärendena. Enligt min erfarenhet har EU-frågorna fortfarande karaktär av utrikespolitiska frågor. Vi söker en ganska stor enighet. Vi har möjlighet att diskutera i EU-nämnden. Vi kan naturligtvis välja en annan form där riksdagen kan binda EU-nämnden. Det kan man diskutera i framtiden. Men till syvende och sist har man möjlighet att avsätta regeringen om den inte lever upp till de förväntningar som riksdagen har. Demokratin finns ändå där i slutändan.
Herr talman! Det som Holger Gustafsson tar upp nu är väldigt intressant. Han säger att bara ett par procent av lagstiftningsbesluten fattas inom EU. Det visar verkligen att vi har helt olika bild av situationen. Jag menar att det fattas betydligt fler beslut - också lagstiftande beslut - inom EU än vad det gör i Sveriges riksdag. Väldigt många stora områden har helt och hållet överlåtits till EU. Det gäller hela jordbruksområdet, som EU helt och hållet har mandat på. Svenska beslut är bara en uppföljning av beslut. De gäller i stort sett om vi skall använda oss av de bidrag vi får. Det finns också andra områden med delat beslutsfattande. EU är inte ett par procent. Det är en direkt felaktig bild av verkligheten. Det kanske är bakgrunden till att kristdemokraterna inte verkar se någon fara med vad som är på gång. Jag tycker att det förklarar ganska mycket.
Herr talman! Jag har inte talat om 2 %. Jag använde det som ett exempel, och jag vill ta tillbaka siffran. Vi har inget underlag för det, utan det var ett exemplifierande. Vad jag står för - vad jag är övertygad om - är att EU de facto huvudsakligen engagerar sig i de gränsöverskridande frågorna. Andra områden i svensk politik är oerhört mycket större. Det gäller från gräsrotsnivån och uppåt för svenska medborgare. Det finns naturligtvis ett politiskt intresse för Vänstern och Miljöpartiet att låta detta område växa ut som om det vore helheten för svenska folket. På det sättet vill man använda den negativa EU-opinionen för att själv vinna valet i Sverige. Så låtsas man att EU hanterar huvuddelen av svensk politik. Det är ju ren lögn.
Herr talman! Är jordbruket ett gränsöverskridande område? Jag trodde att det var fullt möjligt att se jordbruksfrågan som en fråga som inte är så väldigt gränsöverskridande. Det är någonting som man håller på med på sin egen plats här i världen. Om jordbruket nu är gränsöverskridande kan jag hålla med om att praktiskt taget alla områden är gränsöverskridande. Nu går EU in på rättsområdet. Man säger att man vill harmonisera civilrätt och straffrätt. Man tar steg mot att också möjliggöra en harmonisering inom viktiga områden i rättssystemet. Är det ett gränsöverskridande problem? Ja, det kan man säga, eftersom det finns brottslingar i världen som rör sig över gränserna. Då är all juridik gränsöverskridande. Med den typen av definition blir allting gränsöverskridande. Men det är inte ett bra sätt. Ett bra sätt, som följer en demokratisk tanke och där folk kan vara med och påverka, är att försöka trycka ned besluten så långt som möjligt. I detta system blir allting överstatligt och gränsöverskridande i tanken, och därför måste vi hela tiden ta nya steg mot en federal stat.
Herr talman! Peter motsade sig själv litet grand. Han funderade högt här i kammaren över om vi har gränsöverskridande frågor. Sedan kom han in på kriminaliteten och konstaterade att den är gränsöverskridande. Maffiaverksamhet och ekonomisk brottslighet känner i dag inga gränser. Det har inget med EU att göra, utan det är ett modernt fenomen i ett kommunikativt samhälle. Han säger också att det inte borde vara så. Nej, det är precis där Miljöpartiet landar i sin politik - man önskar att det inte vore så och säger sedan att det inte behövs några gränsöverskridande beslut. Verkligheten är ändå den, som Peter var på väg att beskriva, att den ekonomiska brottsligheten är gränsöverskridande. Hur skall vi då bemöta detta om vi inte har minst lika bra verktyg, som också fungerar över gränserna? Säger vi nej till det här förslaget går vi maffian till mötes, herr Eriksson.

Herr talman! Låt mig börja med en reflexion med anledning av den första debattrundan. Två personer som har deltagit i debatten hittills har i betydligt högre grad än alla andra, i egen utsago i stort sett ensamma, försvarat demokratin i Sverige. Men samtidigt bortser de från det faktum att för att man på ett demokratiskt sätt skall kunna föra en diskussion och en debatt måste man också hantera sanningar ganska ansvarsfullt. I Bengt Hurtigs och Peter Erikssons anföranden har vi, precis som Holger Gustafsson sade, hört flagranta exempel på oerhörda missförstånd och svartmålningar av det som vi i dag har att behandla, som om inte annat kommer sig av okunnighet. Jag utgår, herr talman, från att det kommer att finnas utrymme för ytterligare utveckling av detta i en replikrunda efter mitt anförande. I juni 1997 samlades EU:s stats och regeringschefer i Amsterdam för att enas om att anta det som skulle komma att kallas Amsterdamfördraget. Detta skedde efter en regeringskonferens som hade inletts i mars året innan vid ett möte i Turin. Syftet med konferensen var att göra en översyn av fördragen för att stärka och effektivisera samarbetet och för att förbereda unionen inför en utvidgning med ett antal nya medlemsstater. För att förbereda konferensen hade en s.k. reflexionsgrupp bestående av representanter för ländernas regeringar tillsatts och arbetat fram en rapport, som lades till grund för dagordningen. På grundval av den rapporten kom konferensen att delas upp i tre huvudsakliga områden, nämligen unionen och medborgarna, en effektiv och sammanhängande utrikes och säkerhetspolitik och institutionella frågor. Vid sidan härav diskuterades även två andra punkter, nämligen den s.k. flexibla integrationen och en förenkling av fördragen. Jag ber, herr talman, att få återkomma till de konkreta punkterna litet längre fram i mitt anförande. Den för knappt ett år sedan avslutade regeringskonferensen var den första som Sverige har deltagit i. Det var den första gången vi fick pröva våra möjligheter att förändra och förbättra det europeiska samarbetets grundläggande fördrag. Resultatet visar väl att även ett litet och nyblivet medlemsland faktiskt har ett stort inflytande, tvärtom vad många har velat göra gällande. Herr talman! Utskottet har uppfattningen att regeringen var mycket angelägen om att riksdagen skulle ha ett stort inflytande under förhandlingarna. Som exempel på detta kan anges att vi, eller snarare ni, eftersom det var före min tid i denna eminenta församling, i utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU13 ställde er bakom de av regeringen förslagna prioriteringarna inför regeringskonferensen. De prioriteringarna var sysselsättning, miljö, öppenhet, jämställdhet och konsumentfrågor. Utskottet framhåller i dagens betänkande att Sveriges tydliga och bestämda hållning på ett avgörande sätt bidrog till att konferensen fokuserade tydligt på dessa för medborgarna så centrala frågor. Utöver det nyss nämnda betänkandet inför regeringskonferensen har vi under förhandlingarnas gång även diskuterat och debatterat olika prioriteringar i regeringskonferensen, dels i kammaren, dels i riksdagens EU-nämnd. Så vi kan väl, herr talman, anse att riksdagen har haft stora möjligheter att påverka de svenska positionerna. Detta var nog också en av anledningarna till att Sveriges röst verkligen hördes - man visste att det inte bara var regeringens röst utan att en klar majoritet av det svenska parlamentet stod bakom regeringen. Som ledamot av Sveriges riksdag tycker jag att det kan vara viktigt att påpeka det, eftersom de nationella parlamenten har en central roll och så skall ha även i framtiden. Ytterligare ett exempel på debatt och diskussion inför regeringskonferensen är den parlamentariska EU 96-kommittén. Utskottet vill framhålla att kommittén har utfört ett värdefullt arbete för att skapa kunskap kring frågor som skulle komma att behandlas i regeringskonferensen och bidra till den allmänna debatten i dessa frågor. I debatten efter det att Amsterdamfördraget undertecknats har det ofta framförts krav på att en folkomröstning skall hållas om förhandlingsresultatet. Utskottet menar dock att den demokratiska process jag nyss beskrivit har säkerställt att många människor och organisationer haft möjlighet att påverka förhandlingsresultatet under resans gång. Detta torde kanske vara än mer betydelsefullt än att i efterhand vid en folkomröstning bara få säga ja eller nej till ett färdigt förslag. Detta tillsammans med att Amsterdamfördraget inte innebär några i sak omvälvande förändringar av samarbetets karaktär gör att någon folkomröstning enligt utskottet inte är påkallad. Herr talman! Vi skall i dag ratificera - eller på begriplig svenska godkänna - Amsterdamfördraget och ge vårt klartecken till att Sverige formellt ansluts till detta. Vi kan i den frågan säga ja eller nej. Utrikesutskottet föreslår att vi säger ja. Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår i reservationer att vi säger nej. Argumenten ber jag att få återkomma till, men låt oss konstatera vad som händer om vi säger nej i dag. Om detta skulle hända fortsätter de nuvarande fördragen att gälla, dvs. främst EG och Unionsfördragen. Samarbetet fortsätter således även vid ett ickegodkännande av Amsterdamfördraget men på den rättsliga grund som de tidigare godkända fördragen utgör. Den absurda situationen uppstår då att de fördrag som både Vänstern och Miljöpartiet så intensivt arbetade emot inför folkomröstningen om medlemskap hösten 1994 nu är deras alternativ till den förbättring som Amsterdamfördraget utgör. Herr talman! Under ärendets gång har utrikesutskottet trots vår samlade intelligensreserv känt våra begränsningar och därför givit ett antal andra utskott möjlighet att i yttranden delge oss sina uppfattningar i sakfrågor som rör dessa utskotts ansvarsområden. Det mest omfattande av dessa områden rör den konstitutionella prövningen av Amsterdamfördraget. På den punkten ville konstitutionsutskottet att också Lagrådet gjorde en bedömning, och Lagrådets yttrande finns, liksom de aktuella utskottens yttranden, fogade till dagens betänkande. Europeiska gemenskaperna så länge dessa har ett frioch rättighetsskydd motsvarande det som anges i regeringsformen och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Konstitutionsutskottet har, liksom Lagrådet, i sitt yttrande konstaterat att det inte föreligger några konstitutionella hinder mot att Sverige ansluter sig till Amsterdamfördraget. I de fall beslutsbefogenheter överförs från Sveriges riksdag görs det inom de ramar som finns fastlagda enligt regeringsformen. Ofta har hörts att vi nu på ett antal punkter överlämnar beslutsbefogenheter till Bryssel. Det är i och för sig riktigt, men man måste också titta på vilka beslut det är. Två exempel på detta är kampen mot internationell brottslighet och miljöfrågor. Det är enligt utskottet det praktiska resultatet för medborgarna som bör vägleda i det här sammanhanget. Herr talman! När vi så kommer in på de sakpolitiska områdena vill jag passa på att lyfta fram de områden som regeringen, såsom jag nämnde inledningsvis, valde att prioritera. Låt mig börja med sysselsättningen. I och med att Amsterdamfördraget börjar gälla har vi också fördragsfäst kampen mot arbetslösheten. Den ges nu högsta prioritet och skall samordnas mellan EU:s medlemsländer. Detta är en i raden av förbättringar som Vänsterpartiet, som från tid till annan brukar utge sig för att vara ett parti inom arbetarrörelsen, nu säger nej till. Varför säger ni nej till detta? Är det inte bra att kampen mot arbetslösheten fördragsfästs? I er reservation anger ni att skälet för ert nej är att man inte kan bedriva kamp mot arbetslösheten utan att hota prisstabilitet och budgetdisciplin enligt texterna kring EMU. Men alla de skrivningarna finns ju kvar sedan Maastrichtfördraget. Skillnaden är att de nu kompletteras med ett starkt kapitel om sysselsättningen. Detta säger ni nej till, och så står ni kvar med enbart skrivningarna om prisstabilitet och budgetdisciplin. Hur får ni ihop detta? Känns det inte konstigt att offra kampen mot arbetslösheten till förmån för ett konsekvent nej-sägande? Att moderaterna skulle säga nej till detta kapitel är betydligt mindre överraskande. Däremot är det stundtals beklämmande att höra moderaternas rädsla att utmana de stora länderna inom EU. Vi minns hur ni i förklenande ordalag beskrev vårt initiativ att skapa ett sysselsättningskapitel. Nu har vi ett sådant kapitel, och det är väl bevis för att även små stater har inflytande. Tyvärr lärde sig inte moderaterna något av detta, utan historien upprepade sig i diskussionen kring EU:s utvidgning. Det vore bra om moderaterna nu lär sig att inflytande och påverkan handlar om övertygelse, goda argument och förmåga att samarbeta, inte i första hand om hur många invånare det finns i länderna. Den andra frågan jag vill trycka på är frågan om öppenhet. Här kan jag säga direkt att vi inte nådde hela vägen fram. Dock gjordes stora framsteg jämfört med tidigare. Nu är grundregeln att alla dokument i rådet, kommissionen och parlamentet skall vara offentliga för alla som bor inom EU. Vidare skall rådets omröstningar redovisas. Den tredje frågan är jämställdheten, som nu blir ett uttalat mål inom alla EU-områden. Principen lika lön för lika arbete slås fast. Man skall bekämpa könsdiskriminering på arbetsmarknaden, och möjlighet till s.k. positiv särbehandling införs. Den fjärde frågan är miljön. På miljöområdet skall alltid hänsyn tas till miljön när beslut fattas. Hållbar utveckling blir ett grundläggande mål. En miljögaranti finns kvar och utvecklas, vilket innebär att medlemsländer kan införa strängare miljöregler än de gemensamma. Det femte och kanske allra viktigaste för medborgarnas vardag är konsumentpolitiken. Vad gäller konsumentpolitiken formuleras fördragets kapitel om konsumentskydd skarpare. EU kommer också att kunna övervaka medlemsländernas politik på konsumentområdet. Herr talman! Dessa förändringar säger alltså två partier nej till. Jag vill därför passa på att fråga dessa båda partier om de anser att den ordning som i dag gäller är bättre. Tycker Miljöpartiet att de regler som finns i Maastrichtfördraget är bättre än dessa? Ert ställningstagande pekar uppenbarligen mot det. Tycker Vänsterpartiet att kampen mot arbetslösheten finns starkare i Maastrichtfördraget än i Amsterdamfördraget? Det är ju det ni säger. Jag tycker att ni skall använda den möjlighet som era repliker innebär till att försöka reda ut detta. Ett annat område där framgångar nåddes var den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, dvs. den andra pelaren. Låt mig bara börja med att slå fast att den nationella vetorätten blir kvar i alla avgörande frågor. Det hävdas från tid till annan att så inte skulle vara fallet. Samarbetet inom andra pelaren förblir mellanstatligt. Däremot införs möjlighet att fatta beslut med kvalificerad majoritet inom ramen för en redan fastlagd gemensam strategi. Dock skall den gemensamma strategin beslutas enhälligt. Vidare införs möjligheten till konstruktivt avstående. Bakom denna något kryptiska benämning ligger att man kan lägga ned sin röst och därigenom inte omfattas av beslutet utan att detta hindrar andra att agera samfällt. Detta är något som faktiskt gör det lättare att ha en avvikande uppfattning, då möjlighet ges att avstå utan att man för den skull blockerar andras fortsättning. Syftet med att reformera den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken var att göra den effektivare och att ge den ett tydligare ansikte. Redskapen för detta är dels inrättandet av en utrikes och säkerhetspolitisk analysenhet, dels att EU i framtiden kan utnyttja VEU för att genomföra aktioner med inriktning på de s.k. Petersbergsuppgifterna. Detta överensstämmer i allt väsentligt med ett svensk-finskt initiativ under regeringskonferensen. Herr talman! Låt mig sammanfatta med att Amsterdamfördraget inte på något sätt är fulländat i alla stycken. Vi hade gärna sett mer långtgående förändringar bl.a. vad gäller öppenheten. Men en sak är klar, och det är att Amsterdamfördraget innebär avsevärda förbättringar i förhållande till nu gällande fördrag. Och frågan vi skall ta ställning till är: Blir det bättre eller sämre med Amsterdamfördraget? Utskottets majoritet har funnit att det blir bättre, och därför ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag trodde, Magnus Johansson, att jag i mitt inledningsanförande hade klargjort synen på sysselsättningen. Vi är övertygade om att det behövs ett internationellt samarbete för att verksamt kunna bekämpa arbetslösheten. Men då krävs en helt annan ekonomisk politik med en annan inriktning än den som är dominerande i dag. Ni har nu försatt er i en situation där ni där nere skriver på krav på ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, sänkta skatter osv., och när ni sedan kommer hem kan moderaterna anklaga er för att inte genomföra den politik som ni har ställt er bakom där nere. Slutsatsen av det borde vara att ta upp kampen för en förändrad ekonomisk politik tillsammans med vänsterkrafterna ute i Europa, men det gör ni inte. Det är detta som är kärnpunkten: Vi kan inte bedriva en effektiv kamp mot arbetslösheten med den nuvarande ekonomiska politiken. Och så länge som ni inte tar itu med denna är det här inga stora förändringar. Det är positivt - som jag sade är det bättre att det står där än att det inte står där - men det väger inte upp alla de andra delarna med överförande av makt till den europeiska unionen. Därför har vi i den sammanvägningen hamnat i ett nej till det här.
Herr talman! Bengt Hurtig glider elegant undan frågan genom att säga att han tycker att det är bra att det förs in. Men ert faktiska ställningstagande är ju att ni inte vill ha detta. Ni vill inte ha kampen mot arbetslösheten i Europa fördragsfäst. Sedan hänvisar ni till att ni har en annan uppfattning om vilken ekonomisk politik man skall driva för att kunna bekämpa arbetslösheten. Men resultatet av era ställningstaganden är ju att ni står kvar i fråga om den ekonomiska politiken men missar den förbättring som sysselsättningskapitlet faktiskt innebär. Låt mig bara säga att om man här talar om flexibel arbetsmarknad, att vi skulle bli tvingade att sänka skatter osv. har man inte förstått vad sysselsättningskapitlet handlar om. Det handlar om en politisk inriktning - låt oss kalla det politisk överstatlighet. Vi är gemensamt överens om att vi skall bekämpa arbetslösheten, men metoderna förfogar vi över själva. Sedan kommer man att gemensamt anvisa riktlinjer. Kanske tycker majoriteten att sänkta skatter är ett bra sätt att bekämpa arbetslösheten. Vi tror dock inte att det är det i Sverige, och då gör vi inte det i Sverige. Vad gäller en flexibel arbetsmarknad tycker jag att vi mycket väl uppfyller det kravet genom att göra arbetskraften mer flexibel och mer anställningsbar genom stora satsningar på kompetensutveckling, kunskapslyft osv.
Herr talman! Det sista kan jag hålla med om. Den flexibilitet som finns i Sverige står sig gott jämfört med andra länder. Men majoriteten tolkar ju innehållet i begreppet flexibilitet på ett annat sätt. Självfallet måste vi ta hela det här fördraget. Vi skulle gärna ha plockat ut vissa bitar om sysselsättning, offentlighet, jämställdhet, någon bit här och där om miljön osv. och sagt att vi vill ha det kvar och sedan säga nej till resten. Men det går ju inte. Nu är det take it or leave it som gäller. Därför måste vi alltså väga ihop hela det här paketet.
Herr talman! Bengt Hurtig anser alltså att den vågskålen - de förändringar mot överstatlighet som, sett med realistiska ögon, faktiskt inte innebär några omvälvande skillnader - väger tyngre än att gemensamt bekämpa arbetslösheten i Europa. Det tycker jag är skamligt för ett parti som säger sig tillhöra arbetarrörelsen.
Herr talman! Magnus Johansson tog upp frågan om vad vårt alternativ egentligen är. Det tycker jag var väldigt bra, eftersom det ger mig möjlighet att ta upp detta. Vi hade en folkomröstning hösten 1994, och sedan dess har vi i Miljöpartiet respekterat den. Men vi har också en riksdag som har valts in före den folkomröstningen, och den riksdagen kan knappast anses ha mandat att fatta beslut om ytterligare beslutsbefogenheter som överförs till EU. När det nu verkar som om majoriteten vill fatta beslut om en sådan beslutsöverlåtelse tycker vi att majoriteten - ja-partierna - gått längre än vad denna folkomröstning innebar. Det betyder att vi inte heller känner oss bundna av den längre. Då gäller vårt bud - ut ur EU - i första hand. I andra hand vill vi att EU skall minimeras till en organisation som arbetar med gränsöverskridande problem i stället för att lägga sig i snart sagt varje politisk fråga.
Fru talman! Miljöpartiets alternativ är att Sverige skall ut ur EU. Det respekterar jag. Men det är inte den frågan som vi i dag behandlar. I dag diskuterar vi om vi skall göra EU till en bättre union för medborgarna eller inte. Vi kan ha olika uppfattningar om det. Men det alternativ som står till buds i dag, Peter Eriksson, är ju inte att vi skall lämna unionen, utan det är ju om vi t.ex. skall ha mer öppenhet i EU, ett område där Peter Eriksson brukar vara väldigt aktiv i diskussionen, om vi skall ha en förbättring av sysselsättningen, om vi skall få ett mer jämställt Europa, om vi skall få ett miljövänligare Europa och om vi skall få ett starkt konsumentskydd i Europa. Det är ju detta som dagens diskussion handlar om. Om jag ser det ur Peter Erikssons synvinkel handlar det om huruvida detta är värt de ökade stegen av överstatlighet som det naturligtvis också innebär.
Fru talman! Ett huvudargument mot den process som nu pågår är ju att det blir mindre och mindre av folkstyre och demokratiska möjligheter för vanliga människor att påverka framtiden. Genom att mer makt förs över till EU också genom detta fördrag tar man steg på vägen bort från en fungerande demokrati. Det är anledningen till att vi tycker att detta är sämre än det som faktiskt finns i dag, trots att det finns några punkter i avtalet som också leder åt rätt håll. Jag tycker ju att Magnus Johanssons beskrivning tidigare var alldeles på tok. När det gäller t.ex. miljöfrågorna är det inte klart att det blir bättre. Miljögarantin blir sämre än tidigare. Det finns inte någon entydig väg framåt i och med detta, utan mycket är på väg bakåt i sakfrågorna. Men huvudfrågorna handlar om de institutionella frågorna. Det är ett stickspår. Man låtsas som om det är vanlig politik som är huvudfrågan. Men det handlar om var besluten skall fattas. Det är därför som denna regeringskonferens ägde rum.
Fru talman! Det är mycket möjligt att det är därför som regeringskonferensen ägde rum. Men det var inte det som blev resultatet av regeringskonferensen. Göran Lennmarker har tidigare beklagat sig över att de institutionella förändringarna uteblev. Man fattade inte några stora beslut om röstviktningsfrågorna och annat som är viktiga i samband med utvidgningsdiskussionerna. De konkreta förslagen till förbättringar och besluten om förbättringar var de som jag nämnde i mitt anförande. Sedan får man ha en nykter inställning till frågan om den kvalificerade majoriteten, om den alltid innebär överstatlighet. Det kan vi vid något tillfälle säkert ha ett långt gående resonemang om, Peter Eriksson, om det verkligen är bara det som gör att ett samarbete får överstatlig karaktär. Man kan nämna att det finns fem områden där man övergår från nationella beslut till överstatliga beslut. Det hänger framför allt samman med gemensamma forskningsprogram och två andra frågor som inte är av avgörande betydelse för utvecklingen i Sverige eller i något annat medlemsland. På de nya områdena är det framför allt när det gäller frågorna som har med sysselsättning och öppenhet att göra som överstatliga beslut fattas. Där kanske det t.o.m. är bra att vi inte kan smita undan vårt ansvar när det gäller öppenheten, om Sverige t.ex. mot förmodan skulle bestämma sig för att man inte tycker att det skall vara öppenhet i EU. Då kanske det är bra att vi har överstatlighet. Man måste ju se det konkreta och praktiska resultatet. Men jag konstaterar att Peter Eriksson väljer att ansluta sig till gruppen som tycker att dessa tekniska frågor om överstatlighet är betydligt viktigare än de framsteg som faktiskt har gjorts genom att EU:s stats och regeringschefer t.ex. säger att miljöpolitiken skall vara övergripande i alla beslut som fattas.

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att vi nog kommer att höra denna debatt på gator och torg och även i riksdagens kammare ända fram till den 20 september. Det tror jag blir den största valfrågan av alla. Då skall vi säkert kunna sortera ut detta - inte det konkreta som hör ihop med Amsterdamfördraget utan kampen mot arbetslösheten och hur vi bäst skall lösa det problemet. Jag vill upprepa en sak för att det skall komma in kammarens protokoll. Sysselsättningsunionen innebär inte att kampen mot arbetslösheten skall harmoniseras på något sätt. Precis som Göran Lennmarker själv nämnde i sitt anförande om utrikes och säkerhetspolitiken är processen sådan att man kommer fram till att man gemensamt bestämmer sig för att detta skall vara den viktigaste frågan. Men sedan har vi olika förutsättningar. Inte minst Moderata samlingspartiet brukar med emfas hävda att man har olika förutsättningar i olika länder och i olika regioner och att det är fråga om olika individer. Därför får vi vidta olika åtgärder. Beträffande de 150 000 jobben som Göran Lennmarker talade om - han brukar återkomma till att arbetslösheten är högre än den var när Göran Lennmarker och hans kamrater lämnade över regeringsmakten 1994 - vill jag säga att det stämmer att arbetslösheten är högre nu beroende på att vi har fått ta itu med stora budgetnedskärningar efter de borgerligas härjningar i Regeringskansliet. Det kan man se genom att det är i den offentliga sektorn som sysselsättningen har minskat. I den privata sektorn har sysselsättningen däremot ökat markant sedan 1994, vilket kan vara kul för Göran Lennmarker att höra. Det började under 1994, och sedan dess har den ökat. Men i den offentliga sektorn har sysselsättningen minskat på grund av att vi har fått städa upp i ert konkursbo.

Fru talman! Låt mig bara göra en stilla reflexion beträffande det sista som Göran Lennmarker sade. Det är i så fall bra om Göran Lennmarker har lärt sig av detta. Vi kommer ju ihåg vad som hände 1991 1994. Det var första gången sedan Olof Skötkonungs tid som vi har haft tre år med negativ tillväxt i Sverige. Vi förlorade 350 000-400 000 jobb under den tiden. Och vi vet ju hur det gick med statsfinanserna. Men det är ju bra om Göran Lennmarker har kommit till insikt. Sedan vill jag bara be om ursäkt för att jag inte svarade på frågan, men jag skall försöka göra det nu på ett tydligare sätt. Anledningen till att Göran Lennmarker uppfattade det som att jag inte svarade på frågan var att rekommendationer ju är rekommendationer, men dem måste man sedan omsätta till nationell politik. Vi kan inte bekämpa arbetslösheten i Sverige på samma sätt som man gör i Spanien, Italien, Grekland eller Storbritannien. Vi måste göra det ur svensk synvinkel och med svenska metoder och kanske t.o.m. göra det, ur min synvinkel sett, utifrån Karlkronas metoder och inte göra det utifrån ett Det kanske t.o.m. är den vägen vi skall gå i det konkreta genomförandet. Men det viktiga med sysselsättningsunionen är att vi fördragsfäster kampen mot arbetslösheten som politisk princip. Det var ju beklagligt att vi inte fick någon draghjälp från moderaterna. De är nu är sådana varma anhängare, men från början utryckte de i förklenande ordalag att det var löjligt att ens försöka, eftersom det behövdes en institutionell förändring i regeringskonferensen. Men sanningen visade att sysselsättningen var en mer angelägen fråga än så, Göran Lennmarker.
Fru talman! Också jag skulle vilja rikta in mig på sysselsättningskapitlet. Den svenska regeringen och nu även Magnus Johansson hävdar att införandet av detta kapitel i fördraget är en stor framgång. Dessvärre ger paragrafer inga jobb. Men paragrafer kan ge intryck av att det är EU som skall lösa sysselsättningsproblemet, trots att ansvaret måste ligga på medlemsländerna. Om regeringen fortsätter att ge intryck av att EU nu tar krafttag mot arbetslösheten och effekterna sedan uteblir, är det risk att det skapar en väldig besvikelse och befäster den negativa inställning som tyvärr finns till EU. Precis som sagts här tidigare tycker jag att regeringen hänger sig åt ett slags dubbelspel, när man i Amsterdam godtar fördragstexter som förordar åtgärder som man sedan motarbetar hemma i Sverige. Det gäller, som sagts här, lägre skatt på arbete och åtgärder för en mer flexibel arbetsmarknad. Det nya sysselsättningsavsnittet innehåller ju tydliga förord för sådana här åtgärder. Socialdemokraterna här i riksdagen säger dock nej när t.ex. vi från Folkpartiet föreslår sådant. Vad är det för fel med att driva samma linje i Stockholm som man drivit i Bryssel? Jag har inte fått något riktigt svar på det.
Fru talman! Jag börjar känna mig som en raspig skiva när jag upprepar samma resonemang en gång till. Jag vill dock börja med att ge Isa Halvarsson rätt på en punkt, nämligen att fördragstexter inte ger några jobb. Men en politisk viljeinriktning från EU:s samtliga stats och regeringschefer inbillar jag mig skall fullföljas i en anda där man faktiskt omvandlar viljeansträngningarna till skapande av nya jobb. Det frågades om man skall driva samma frågor i EU som man gör i Sverige. Jag har mycket svårt att tro att den svenska regeringen har drivit frågan i t.ex. Det tror jag inte. Men på den tiden skulle sådana beslut fattas med enhällighet, och man var naturligtvis angelägen om att få ett beslut till stånd. Sedan sade man väl, precis som det sägs i sysselsättningskapitlet, att det är en nationell angelägenhet att genomföra kampen mot arbetslösheten.
Fru talman! Jag har ju suttit i EU-nämnden ett bra tag, och jag har aldrig fått intrycket att de svenska ministrarna klart har sagt nej till dessa åtgärder när det talats om dem på EU-nivå. Jag kan inte heller se att det skulle vara en sådan väsensskild skillnad mellan de olika länderna. Men det är bra om vi får fler jobb - det behöver vi. Vi har nästan inte på många tiotals år haft så låg sysselsättning i Sverige som just nu, så få människor som lever på en egen lön. Jag skulle också vilja ta upp frågan om hur man fördjupar den inre marknaden. Det finns ju en reservation från Moderaterna och Folkpartiet om det. Vi tycker att det är väldigt viktigt att man fördjupar den inre marknaden, tar bort förtäckta handelshinder och de obsoleta regler som finns både inom EU men och inom olika nationella regelverk. Det är tråkigt och illa för den inre marknaden att inte socialdemokraterna har stött kravet på regelrevision.
Fru talman! Att vi inte stöder reservationerna eller motionsyrkandena, betyder ju inte att vi tycker det är bra med en massa krångliga regler. Som näringsutskottet anför i sitt yttrande till utrikesutskottet, finns det en del bekymmer med en konkret regelrevision, då man så att säga skall inrätta en ny institution. Det finns nämligen risk för överlappning av vad folk inom byråkratin håller på med. Ytterligare byråkratisering är kanske inte det största behovet i vårt tycke. Sedan pågår faktiskt ett regelförenklingsarbete inom EU, det s.k. SLIM-projektet, Simpler Legislation for the Internal Market. Som vi skriver i betänkandet tycker vi att det arbetet är lovansvärt och bör ges allt stöd. Därför anser vi att det kan få fortgå. Dessutom skall man se det i koppling till vad Småföretagardelegationen gör i Sverige. De tittar också närmare på dessa frågor.

Fru talman! Vi har debatterat Amsterdamfördraget åtskilliga gånger här i kammaren. Det gör väl att få argument egentligen är nya, och det är väl knappast heller något annat att begära. Man måste dock ha klart för sig att det är en viktig dag i riksdagen i dag. Det handlar om att säga ja eller nej till ett nytt fördrag, som blir ryggraden i EU:s arbete framöver. Frågan är alltså om man vill bejaka förändringarna i fördragen som föreslås eller om de gamla fördragen skall fortsätta att gälla. De som förordar ett nej röstar alltså för att Maastrichtfördraget skall gälla - utan förändringar. Då skall man ha klart för sig att man inte bara får ett omodernare fördrag fortsättningsvis utan att man också försvårar utvidgningen avsevärt. Flera talare har kritiserat fördraget, och jag är inte ett dugg förvånad över det. Det är naturligtvis en politisk kompromiss. 15 länder skulle göra denna kompromiss. Ändå vill jag säga att vi i den svenska regeringen och en överväldigande majoritet i riksdagen känner oss till freds med förändringarna i fördraget. Det gick i hög grad den väg som vi ville. Det var ett svenskt förslag som låg till grund för den nya sysselsättningsavdelningen i fördraget. Vi drev, med god hjälp av Danmark och Holland, igenom ett starkare skydd för miljön. Vi kämpade för att få offentlighetsprincipen ordentligt knäsatt i EU, och den finns nu där. Andra viktiga nyheter är konsumentskyddet, som byggs ut. Arbetstagarnas rättigheter förstärks. De handikappade kan ges en garanti mot diskriminering. Den gemensamma kampen mot internationell brottslighet förstärks, och vi får på sikt ett passfritt Europa. Eller jag kanske skall säga ett passfritt EU - dessvärre gäller det inte hela Europa. Vi får hoppas att fler kommer in i detta passfria tillstånd så småningom. Allt det här är sådant som vi har drivit under förhandlingarna. Vidare får EU bättre möjligheter att ta sig an konflikter och kriser och att göra fredsbevarande insatser. Detta sker i enlighet med ett förslag som Regeringskonferensen är en svensk framgång. Det tycker jag, men det kanske är mindre intressant i det här sammanhanget, eftersom jag varit med där. Men många oberoende betraktare, både nationella och internationella, säger just detta. Jag tycker inte att man alltid behöver leva efter Jantelagen och säga att det inte hjälper hur vi än anstränger oss i ett litet land som Sverige, eftersom vi ju ändå aldrig kan påverka. Det är uppenbart att vi faktiskt har påverkat och lyckats väl. Låt oss då en dag som denna glädja oss åt detta! Det kan också finnas skäl att påminna om vad Amsterdamfördraget inte innehåller. Det blev inget gemensamt försvar, som det var ganska många som bullrade om även i denna riksdag. Det är inga stora kliv mot Europas förenta stater. EU ändrar inte sin karaktär av att vara framför allt ett samarbete mellan självständiga stater. Mot den här bakgrunden tycker jag att en hel del av de farhågor som uttryckts i debatten är minst sagt överdrivna. Överstatlighet eller federalism tycks vara ett stort spöke för vissa. Jag är medveten om att man ständigt tror sig se detta spöke och är rädd för det. Men vi andra lever i verkligheten där dessa spöken inte alls finns. Det är en synvilla. Peter Eriksson höll på med sin eländesuppräkning som slutade med "maktöverlämnande till odemokratiska institutioner" - jag skrev upp vad han sade. Han sade: Så här kan man hålla på länge. Ja, man ältar detta och eldar upp sig på ett sätt att man lämnar realiteterna. Hur skulle det vara om opponenterna tänkte efter litet? Vad skulle vara drivkraften för svenska politiker och diplomater som förhandlar att vilja överlämna makt till odemokratiska institutioner? Varför skulle vi vilja lämna bort makt från oss själva, vi som är demokratiskt valda? Hur skulle det vara om man läste på litet grand vad juridiska experter drar för slutsatser, t.ex. Lagrådet? Där står att läsa att såvitt angår Amsterdamfördraget står det dock för Lagrådet klart att detta på intet sätt kan anses rubba det svenska statsskickets grunder. Ändå hävdar Peter Eriksson att statsskicket eroderas. Hur skulle det vara om vi diskuterade de olika praktiska frågor som förs över till överstatlighet eller som man fattar beslut om enligt kvalificerad majoritet? Vi som har deltagit i det här, och flertalet i riksdagen, drivs av att vilja ha vissa frågor lösta. Det intressanta med Miljöpartiet är att när man vill ha frågor lösta på miljöområdet, som ligger särskilt varmt om hjärtat, accepterar man överstatlighet. Vi andra vill ha vissa andra frågor lösta. Det kan vara öppenheten som är viktig. Då är det bra att beslut där kan fattas med kvalificerad majoritet. Missbruk och svindel är ett ganska typiskt område där det är bra med ett beslut med kvalificerad majoritet, jämställdhetsfrågorna likaså. Låt oss diskutera sakfrågorna. Vilka frågor hamnar i vilket fack? Låt oss se till att det är det som avgör hur besluten om dem fattas. När vi är med i en organisation vill vi gärna att organisationen skall ha effektivitet i sig. I samband med att Peter Eriksson tydliggjorde den starka svartsynen passade han också på att säga att fackföreningarna i Sverige såg det här som någonting väldigt negativt. Låt mig återge vad ordförandena för de tre löntagarorganisationerna LO, TCO och SACO skriver om Amsterdamfördraget: Det nya fördraget innehåller ett antal förändringar som utan tvekan är bra ur ett löntagarperspektiv och som vi från fackligt håll i hög grad har medverkat till. Ökad sysselsättning bli nu ett prioriterat mål. Parternas inflytande på Europasamarbetet förstärks. Öppenheten i beslutssystemen ökar, jämställdhets och miljöfrågor ges ökad vikt. Jag tror att det är bättre att låta dem själva uttala sig om detta än att få höra det ur någon annans mun som svänger argumenteringen så att det inte har någon verklighetsförankring. Vad jag menar är att EU i sina huvuddrag förblir ett mellanstatligt samarbete med vissa överstatliga inslag. Det är det här som gör EU unikt, och jag vill säga även framgångsrikt. Jag vill inte ha något Europas förenta stater. Regeringen vill inte ha något Europas förenta stater. Jag är övertygad om att det också är åsikten hos alla svenska partier. Det är inte aktuellt med något sådant. Men vad vi skall göra är att på det här pragmatiska och praktiska sättet se till att vi i dag då vi lever i en så internationell värld tar hand om frågor där vi måste samarbeta och ibland samarbeta mera än vad vi har gjort tidigare, t.o.m. överstatligt eller med beslut enligt kvalificerad majoritet här och där. Men det måste vara någon sans och måtta i den här debatten. Fru talman! Så över till sysselsättningsområdet, som har upptagit en stor del av debatten. Sysselsättningen kan vila på en fastare EU-grund när vi samarbetar länderna emellan. Det sker för det första i den särskilda avdelning om sysselsättning som förs in i fördraget. För det andra slås det fast att främjande av en hög sysselsättningsnivå blir ett uttryckligt mål för hela unionen. Om detta tycks vi nästan vara överens i parlamentet, och det är bra. Det är så, och det är vi också överens om, att fördragsbestämmelserna i sig inte skapar jobb, utan det är vad länderna faktiskt gör. Det här är ett nationellt åtagande. Men frågorna är så komplicerade att vi behöver den draghjälp som EU länderna tillsammans kan ge. Vi har en hög arbetslöshet i Sverige. Men, Göran Lenmarker, använd inte Finland som ett gott exempel för oss. Jag utgår ifrån att Göran Lennmarker ändå känner till att arbetslösheten i Finland är nästan dubbelt så hög som i Sverige. Göran Lennmarker försöker hävda att vi har hög arbetslöshet i Sverige därför att vi inte följt vissa rekommendationer som EU fastställde 1994. Vad är det för nonsens? Vad det handlar om är att mycket av arbetslösheten beror på det ekonomiska kaos som skapades under den förra regeringsperioden, då moderaterna hade det största ansvaret. Detta ekonomiska kaos gjorde att många företag gick i konkurs, att det var väldigt svårt med nyföretagande och att arbetslösheten ökade kraftigt. Det har tagit tid och kraft för oss att ändra på det. Nu börjar ändringen ske, nu minskar arbetslösheten. Då väller det irritation ur moderatmunnar över detta. Moderatrepresentanter vägrar att se att det ljusnar i ekonomin och på arbetsmarknaden. Vad gäller sysselsättningsinsatserna inom EU har moderaterna hela tiden varit emot. Man har sagt att det där klarar ni aldrig, det är ingen idé att ni försöker. Men vi visste att vi hade många socialdemokrater ute i EU som tyckte samma sak som vi. EU kan hjälpa till, EU kan vara en dragkraft i det här. Vi klarade det tillsammans med andra socialdemokratiska regeringar men också insiktsfulla borgerliga regeringar som, till skillnad från moderater och delvis folkpartister här i landet, trodde att EU kunde spela en roll här. Vi har varit aktiva. Detta att vi har fått sysselsättningsavdelningen inskriven anses som en svensk seger. Men ni gör allt för att försöka förmörka detta. Ni vill inte se detta som en svensk seger. Det är litet grand som att man vill svärta ned det som görs av en socialdemokratisk regering. Vi får nu ett samlat och samordnat agerande när det gäller sysselsättningsfrågorna. Det är utomordentligt viktigt, men kampen mot arbetslösheten är ett nationellt ansvar. Trots det kan vi göra en hel del tillsammans, och det gör vi t.ex. bilateralt. Häromdagen var vår arbetsmarknadsminister tillsammans med de italienska och brittiska arbetsmarknadsministrarna i Italien och presenterade en gemensam arbetsmarknadssatsning. I verkligheten tillmäter många regeringar den svenska regeringens kamp mot arbetslösheten en mycket stor respekt, även om man från vissa här i kammaren inte vill visa det. Jag skall också säga några ord om de institutionella frågorna som det har talats om som ett misslyckande. Jag tycker att det är fel. Man kom inte så långt som vi hade önskat. Vi hade önskat att man skulle ha kunnat fortsätta den diskussionen för att se om det hade gått att komma längre, men det gick inte, huvudsakligen därför att flera stora länder kom i luven på varandra. Men vi kom så långt att vi klarade att förbereda unionen för en utvidgning. Efter det att ratifikationsprocessen är klar i alla länder blir det naturligt att sätta i gång arbetet med de institutionella frågorna igen, framför allt med frågan om hur kommissionen skall se ut när en full utvidgning är klar. Hur skall besluten fattas i ministerråden när det blir uppemot 25 medlemmar? Detta är viktiga frågor som vi är öppna för att diskutera. Fru talman! Jag vill också säga till riksdagen att när jag har företrätt Sverige under dessa förhandlingar har det varit väldigt bra att veta att på alla punkter där vi har drivit våra frågor har vi haft den svenska riksdagen bakom oss. Vi har haft en ständig dialog i EU nämnden och i andra utskott och vi har haft debatter här i kammaren. Att veta detta har varit väldigt värdefullt. Det har rått en nära samsyn mellan riksdag och regering, och det har varit mycket bra. När vi nu går mot beslut skall man veta att i allt väsentligt överensstämmer Amsterdamfördraget med de prioriteringar som riksdagen har gjort. Jag ser alltså fram emot att en stor majoritet av Sveriges riksdag i dag ställer sig bakom regeringens proposition och godkänner Amsterdamfördraget.

Fru talman! Göran Lennmarker tycks verkligen ha vissa svårigheter med detta: Surt, sade räven om rönnbären. Den socialdemokratiska regeringen har haft en framgång i EU när det gäller fördraget, och det är det som vi diskuterar i dag. Detta vill moderaterna inte erkänna. Då gäller det att tala om någonting annat. Man gör konstiga jämförelser och tycker att den höga finska arbetslösheten skulle vara någonting eftersträvansvärt för Sverige. Det tycker inte jag. Dessutom bortser Göran Lennmarker konsekvent ifrån det ekonomiska moras som han var med om att överlämna till den socialdemokratiska regeringen 1994. Kommer Göran Lennmarker ihåg någonting av räntenivåerna under den tid då hans partivänner innehade regeringsmakten? Minns han hur antalet konkurser uppgick till sådana svindlande nivåer som vi tidigare inte hade haft? Det var detta som vi tog över och som vi nu i huvudsak har ordnat upp. Det tog längre tid att få ordning på sysselsättningen än vad vi hoppades. Vi hoppades också på mera draghjälp från Europa än vi fick. Men vi är på rätt väg. Arbetslösheten minskar kraftigt. Man kan fundera en hel del på varför EU opinionen är så negativ. Jag tror att det har med reella saker att göra. Folk tycker att det är för långt till Bryssel. Det är mycket som man inte förstår och det är många små beslut som irriterar. Det förstår jag. Jag är också EU-kritisk i många delar när det gäller just dessa beslut. Men det är en sak som har bidragit till EU-kritiken och det är att vi tvingades göra en mängd nedskärningar under dessa år, nedskärningar för att få ordning på Sveriges ekonomi. Detta har också spillt över på EU-opinionen. Göran Lennmarker borde även i den delen något fundera över vem som har skulden till att dessa nedskärningar fick lov att göras.